Herr talman! Det är angenämt att lyssna på hur industriministern och herr Helén utbyter älskvärdheter och gratulerar varandra till goda uppslag. Men jag kan ändå inte låta bli att göra några konstateranden. Om man vill nå verklig effekt när det gäller energisparande, om man på ett radikalt sätt vill ändra effektiviteten i vårt energiutnyttjande, då är det annat som skall till än broschyrer, annonspelare och diskussioner i folkrörelserna, även om alla dessa saker är värdefulla och nödvändiga. Vad som behövs om man verkligen radikalt vill påverka vår energianvändning är ett massivt investeringsprogram. Det är alltså framför allt fråga om att ställa kapitalresurser till förfogande, och mycket stora kapitalresurser. Vill vi ha en verkligt stor effekt räcker det inte att vi får folk att släcka lampor och sådant, utan då måste vi vidta åtgärder på bred skala — isolera våra hus, bygga om industriella processer så att de blir mer energieffektiva osv. För detta måste mycket stora belopp ställas till förfogande. Men där är naturligtvis problemet såväl för industriministern som för herr Helén. Om man samtidigt skall genomföra ett mycket omfattande kärnkraftsutbyggnadsprogram har man därmed låst mycket stora kapitalresurser och har motsvarande mindre resurser att ställa till förfogande för energibesparande investeringar. Det är kanske det som gör att den debatt som vi nu har lyssnat till i så hög grad har kretsat kring mindre kostnadskrävande insatser, såsom annonskampanjer, broschyrer och liknande.

Herr talman! Det är naturligtvis alltid intressant när det kommer inlägg från publiken — den är ju inte så stor i kammaren så här dags — och jag uppskattar mycket att herr Granstedt ville gå in i debatten. Om herr Granstedt hade lyssnat på den första delen av replikväxlingen tror jag inte att han kunde ha undgått att märka att det var fråga om att öppna för ett rejält utnyttjande just av industrins investeringsmöjligheter. Det var fråga om att åstadkomma en satsning på de energisnåla processerna, att åstadkomma att industrin själv lägger om sin produktion med sikte på att ta fram en sådan tillverkning av produkter som i sig är förutsättningen för de mera energisnåla processerna. Om herr Granstedt hade varit närvarande i kammaren — vilket han möjligen var — när vi första gången röstade om ett bättre utnyttjande av mottryckskraften, kunde herr Granstedt tillsammans med centerns grupp i övrigt ha röstat på detta i stället för att fälla förslaget vid en tidpunkt då man kunnat vinna åtskilliga hundra miljoner i ett bättre utnyttjande av elkraft. Men jag är ändå mycket glad över herr Granstedts intresse. Jag fruktade nämligen när han begärde ordet att han skulle tala om det illgröna lokalsamhället, där det över huvud taget inte finns utrymme för några vettiga industrisatsningar.

Herr talman! Jag hörde också början på replikväxlingen, även om jag hörde den genom den förnämliga högtalaranläggning vi har här i huset. Jag vet alltså att herr Helén även talade om industrin. Men vad jag vill notera är att här är det fråga om ekonmiska resurser. Vilka ekonomiska resurser är man beredd att sätta in för att åstadkomma alla de i och för sig goda saker som herr Helén talade om? Det räcker inte med att påpeka för industriägarna att det vore bra om de använde mera energisnåla processer, utan det gäller att se till att man vill och kan ställa till förfogande det kapital som erfordras. Det är där det kan uppstå problem om man i stället använder pengarna för andra ändamål, som herr Helén och industriministern vill.
Herr talman! Herr Granstedt kommer väl så småningom tillbaka i talarstolen, eftersom vi har en interpellation som vi skall resonera om tillsammans. Därför kanske jag också blev litet överraskad när herr Granstedt nu begärde ordet. Det förefaller mig som om herr Granstedt lever i en egen för att inte säga egendomlig föreställningsvärld när han skall diskutera energipolitik. Han tar upp frågan om nödvändigt ekonomiskt utrymme men tappar bort att vad industrin behöver för att kunna fungera och vidareutvecklas är energi och arbetskraft. Här är det avvägningen mellan båda dessa förutsättningar för produktion som vi måste ägna oss åt. Vi är beredda att så långt det är möjligt bistå industrin när det gäller att spara energi, t.ex. genom processomläggningar, och vi anslår nu medel. Diskussionen huruvida detta är tillräckligt får vi ta i anslutning till behandlingen av den proposition vi lagt — jag vet att centern med anledning av propositionen har väckt en motion som går längre. Men det går inte att komma förbi att vi har tagit upp denna fråga och begärt att riksdagen skall bevilja medel för de här aktiviteterna. Jag har i mitt tidigare samtal med herr Helén sagt att vi i långa stycken har industrin med, eftersom vi här dessutom har att göra med en kostnadsfaktor som man inom industrin har att observera; industrin kan genom åtgärder för att spara energin begränsa sina utgifter, och det är man intresserad av att göra. Tyvärr är det svårare att nå fram till de enskilda medborgarna och hushållen för att förmå dem till ett sparande, som ändå ger effekter. Vi kan göra en del på bostadsområdet, men det är svårare att komma någonstans när det gäller den enskilde, hans användning av bilen, belysning osv. Därför måste vi bedriva en verksamhet av den art som herr Helén och jag har talat om. Att vi här är i fullt samförstånd hoppas jag att herr Granstedt inte behöver stå och gråta över — det är bara att notera. Jag har noterat det med den allra största tillfredsställelse, och jag skulle hälsa det med ännu större tillfredsställelse om herr Granstedt och andra centerpartister ägnade mer tid och uppmärksamhet åt den här delen av problematiken. Herr Helén sade att han sökte efter bättre möjligheter att åstadkomma en bättre isolering i sin egen fastighet. Han var litet bekymrad över att han inte skulle kunna inbjuda mig därför att det inte är så varmt i lägenheten. Låt inte det störa — jag är inte så ömtålig!
Herr talman! Industriministern sade att jag inte behövde gråta över den samstämmighet som råder mellan herr Helén och industriministern utan att den bara är att notera. Jag vill uppmärksamma herr industriministern på att jag inte grät utan noterade — det var precis vad jag gjorde i mitt inlägg. Sedan är det naturligtvis alldeles riktigt som industriministern säger att industrin för att kunna utvecklas förutom arbetskraft behöver energi. Men det är ju precis det vi diskuterar. Det finns huvudsakligen två sätt på vilka man kan förse industrin med den energi som behövs. Det ena sättet är att producera mer energi. Det andra sättet är att utnyttja den energi som redan producerats på ett effektivare sätt. När vi talar energisparande är det just den senare metoden vi menar — ett effektivare sätt att utnyttja energin. Det är också ett sätt att förse industrin med mer nyttiggjord energi än vad den tidigare haft till sitt förfogande. Vi är alltså helt eniga om behovet av att tillföra industrin mera nyttiggjord energi. Frågan är bara vilka metoder vi skall använda, och det är där meningsskiljaktigheterna finns mellan industriministerns parti och mitt parti.
Herr talman! Vi har kommit fram till att vi måste gå båda vägarna - dels producera mer energi, dels spara mer. Det är vårt program.

Jag skall först ge en kort beskrivning av vårt försörjningsläge beträffande naturligt uran, som ju är grunden för framställningen av kärnbränsle. År 1972 träffade de svenska kraftföretagen långtidskontrakt med utländska leverantörer som innebar täckning av hela det då beräknade uranbehovet för elva reaktorer t.o.m. år 1980 och för en stor del av detta behov under perioden 1981-1985. Dessa kontrakt omfattar sammanlagt ca 9 000 ton uran. Leverantörer är dels det amerikanska företaget Westinghouse, dels det av franska staten kontrollerade företaget Uranex. Dessa företag svarar vartdera för ungefär halva kvantiteten. Det totala behovet under perioden 1975-1985 för de 13 reaktorer som riksdagen nu beslutat om uppgår till 16 500 ton, inkl. reservlager. Detta behov kan tillgodoses med 2 000 ton om kraftföretagen får tillbaka uran och plutonium från upparbetningen utomlands av det använda bränslet. Av tekniska skäl är det emellertid tveksamt om detta kan ske före år 1985. Det beräknade behovet överstiger alltså kontrakterade leveranser med ca 7000 ton t.o.m. år 1985. Under hösten har det tillkommit en ny faktor. Westinghouse har meddelat sina kunder att företaget inte kan leverera mer än knappt 20 96 av vad som har kontrakterats. Som förklaring anges att marknadsvillkoren förändrats radikalt, vilket tagit sig uttryck bl.a. i kraftigt höjda uranpriser, och att vissa stora producentländer infört exportrestriktioner. Diskussioner i frågan pågår nu mellan Westinghouse och de svenska kraftföretagen. Enligt vad jag erfarit är kontrakten utformade så att det amerikanska företagets åtaganden är ovillkorliga. Från svensk sida måste också förutsättas att de kvantiteter som anges i kontrakten kommer att levereras. Under alla förhållanden kommer det dock att behövas vissa tillskott av naturligt uran i början av 1980-talet. Kraftindustrin undersöker nu genom sitt samarbetsorgan Svensk kärnbränsleförsörjning AB möjligheterna till uranköp på den internationella marknaden. Jag har själv under hösten vid sammanträffande med regeringskolleger i Australien, Frankrike och Mexico diskuterat frågan om leveranser av uran till Sverige. Trots den besvärliga marknadssituation som råder i dag torde det finnas möjligheter att få sådana leveranser till stånd i början av 1980-talet. Enligt min uppfattning finns det emellertid starka skäl mot att vårt land baserar sin långsiktiga uranförsörjning på import. Man måste räkna med att uranmarknaden även i framtiden kommer att präglas av handelshinder och häftiga prissvängningar. Det är mot denna bakgrund som riksdagen i samband med vårens energipolitiska beslut har anvisat särskilda medel till LKAB för projektering av Ranstadsverket. Parallellt härmed intensifieras SGU:s uranprospektering i Norrland. Denna verksamhet har under det senaste året gett intressanta resultat som nu är föremål för kommersiell bedömning av LKAB. Sverige torde alltså ha goda förutsättningar att uppnå självförsörjning med naturligt uran inom den närmaste tioårsperioden. I detta sammanhang vill jag även ta upp den del av frågan som gäller miljöeffekterna av en utbyggnad av Ranstad. Herr Sjönell är säkert medveten om den ändring av tidsplanen för Ranstadsprojektet som nyligen beslutats. En redovisning av motiven för ett uppskov med prövningen av projektet lämnades av statsministern i riksdagen den 29 oktober, och jag behöver inte upprepa vad han då sade. Låt mig bara understryka att de försörjningspolitiska motiven för Ranstadsprojektet alltjämt är mycket starka. Det är därför angeläget att arbetet med att ge projektet en miljömässigt godtagbar utformning drivs vidare. Detta förutsätter betydande insatser från såväl sökanden som berörda myndigheter och kom Vad gäller frågan om anrikning av uran vill jag säga följande. I pro Torsdagen den positionen 1975:30 om energihushållning lämnades en redovisning av 27:november 1975 regeringens syn på anrikningsfrågan. Grunden för vår försörjning utgörs, som framgår av propositionen, av ett avtal med amerikanska regeringen Om uranförsör som för perioden fram till år 1996 garanterar tillförsel av anriknings = ningen tjänster. Inom avtalets ram tecknas kommersiella kontrakt som reglerar de närmare villkoren för leveranserna till varje särskild reaktor. F.n. har sådana kontrakt tecknats för 12 av de 13 reaktorer som ingår i det svenska programmet. Sverige har ett motsvarande regeringsavtal med Sovjetunionen. Inom ramen för detta avtal kontrakterades i juni detta år anrikningstjänster till bl.a. den trettonde reaktorn. Enligt ett tidigare kontrakt skall Sovjetunionen redan år 1979 tillhandahålla vissa anrikningstjänster. Den svenska kraftindustrin kommer härigenom att kunna bygga upp ett reservlager anrikat uran. Därmed blir det möjligt att upprätthålla driften av kärnkraftverken under ett å två år även vid ett fullständigt avbrott i tillförseln utifrån. Detta kan jämföras med vår beredskapslagring av olja, som siktar till att bygga upp lager motsvarande några månaders normal förbrukning. Man kan alltså konstatera att en fullgod beredskap är betydligt lättare att uppnå i fråga om kärnbränsle än när det gäller andra bränslen. I sammanhanget vill jag erinra om att 1975 års oljelagringskommitté , som nyligen har tillsatts av handelsministern, enligt sina direktiv skall pröva frågan om en reglerad beredskapslagring av kärnbränsle. Trots de goda lagringsmöjligheterna skulle det självfallet vara önskvärt om vår försörjning med anrikningstjänster kunde baseras på flera leverantörer. Av allt att döma kommer den nuvarande stormaktsdominansen på området att försvagas under de närmaste åren i och med att det tillkommer nya anrikningsanläggningar bl.a. i Västeuropa. Vi följer denna utveckling mycket noga. Vad slutligen gäller frågan om en anrikningsanläggning i Sverige vill jag understryka att denna fråga saknar aktualitet. I propositionen 1975:30 redovisades den bedömningen att tekniska och ekonomiska förutsättningar för en sådan eventuell anläggning i Sverige kan komma att föreligga först under senare hälften av 1980-talet. Vidare framhölls att insatserna på anrikningsområdet inom Sverige t. v. borde begränsas till forskningsoch utvecklingsarbete med syfte att bygga upp viss kompetens bl.a. för att bedöma olika anrikningsmetoder. Detta är alltjämt regeringens uppfattning. Det finns inga planer på ett svenskt anrikningsprojekt. Vi får t. v. inrikta oss på att klara försörjningen genom långtidskontrakt och, om detta visar sig fördelaktigt, genom att delta i internationella projekt.

Herr talman! Jag får framföra mitt tack till industriministern för hans utförliga svar på min interpellation om den svenska uranförsörjningen och dess framtida möjligheter. Det är med missmod och oro — stark oro — som jag har tagit del av de besked eller snarare den brist på besked som återfinnes i interpellationssvaret. Den livsviktiga energiförsörjningen i vårt land, som regeringen gradvis bundit allt starkare vid produktion av atomkraft, kan uppenbarligen inte grundas och vila på önsketänkande vad det gäller att i verkligheten och utan hotfulla störningar föra ut det energiförsörjningsprogram som regeringen och moderaterna bundit sig för. Och verklighetens bistra krav i det här sammanhanget — verkligheten är ju enligt herr Palme socialdemokratins svåraste motståndare — kan koncentreras till ett enda ord, urantillgången. Dessutom en jämn och störningsfri tillförsel av uran. Och, herr talman, det är om denna verklighet min interpellation handlar, Regeringens svar genom industriministern utvisar två saker. På den ena saken är man osäker, på dén andra säker.

Sammanställes dessa olika vaga och i stor utsträckning på önsketänkande grundade uttalanden finns det sannerligen anledning till oro beträffande möjligheterna att på längre sikt klara vår energiförsörjning och därmed jobben med den linje som regeringen valt. Trots allt är regeringen säker på en annan sak, något som tydligt framgår av interpellationssvaret. Den långsiktiga målsättningen och färdriktningen är att göra Sverige till ett kärnkraftssamhälle. Vårt lands möjligheter till fortoch överlevnad skall vila på atomkraft. Enligt regeringens program skall landet redan 1985 för sin elproduktion till ca 40 96 vara beroende av kärnkraftproduktion, innebärande dels att uranet blir vår viktigaste basråvara, dels att vi avsvurit oss vår handlingsfrihet att välja ett annat, säkrare, miljövänligare och mer ekonomiskt energiförsörjningsalternativ. Och hur ser nu verkligheten ut? Ja, enligt amerikanska rapporter har det på bara ett par år hänt tre ting med uranet, samtliga utomordentligt olycksbådande. För det första har uranet snabbt blivit en bristvara, med fyroch femdubblade priser på några år och uppsagda leveranskontrakt som följd. Jag syftar här på Westinghouse uppsägning av sitt leveranskontrakt med vattenfallsverket och andra. För det andra börjar kapaciteten vid de amerikanska anrikningsan läggningarna att bli otillräcklig. Det finns bara tre anrikningsanläggningar i USA, och redan före 1980 behövs enligt gjorda beräkningar ytterligare en. Det tycks emellertid bli svårigheter att få till stånd denna anläggning, eftersom privata finansoch andra intressen vägrat att tillmötesgå president Fords begäran om att bygga detta ytterligare anrikningsverk. Atomkraftsdrift är icke längre en lönsam affär, utan ekonomiskt alltmer riskfylld. För det tredje har problemet med utbränt reaktorbränsle växt till närmast katastrofnivå eftersom det f. n. i USA icke finns någon fungerande upparbetningsanläggning i drift. Den av General Electric i fjol startade upparbetningsanläggningen fick man icke att fungera. Det snabbt växande hotet från det olösta upparbetningsproblemet har kastat sin skugga även över den svenska scenen. Både regeringen och AKA-utredningen som utreder frågorna om upparbetning och avfallshantering har föreslagit åtgärder som har drag av desperation över sig. Regeringen föreslår i tillläggspropositionen bl.a. att ett organ skall inrättas som skyndsamt tar hand om avfallsfrågorna. Brådskan är så överhängande att man icke hinner avvakta vare sig AKA-utredningens förslag eller ens riksdagens beslut rörande avfallshanteringen. AKA-utredningen på sin kant föreslår att åtgärder, bl.a. byggande av upparbetningsanläggning, skall vidtas innan utredningen ens hunnit slutföra och redovisa sitt uppdrag. Hur ser då regeringen på dessa med hänsyn till uranförsörjningen så illavarslande och hotfulla utvecklingstrender? Av interpellationssvaret att döma så ”hoppas” man i stort sett och ”förutsätter” att allt skall ordna sig. Man vet icke särskilt mycket konkret i dessa ting och har t.ex. icke någon genomtänkt beredskapsplan uppgjord för den händelse uranförsörjningen, t.ex. anrikningen, på allvar skulle komma i farozonen. Industriministern meddelar i svaret några intressanta — och avslöjande —- fakta. Det beräknade svenska behovet av uran fram till 1985 överstiger kontrakterade leveranser med icke mindre än 7 000 ton. Han anmärker att det totala behovet, 16 500 ton, skulle kunna tillgodoses om kraftföretagen får tillbaka uran och plutonium från upparbetningar utomlands av det använda bränslet. Han anser emellertid att det är ”tveksamt” om detta kan ske före år 1985. Ja, herr talman, med det sammanbrott som upparbetningen utomlands uppvisar torde herr Johanssons uttryckssätt vara en praktfull underdrift. Det finns fog för frågan vilka skäl man har för antagandet att situationen efter 1985 skulle vara bättre och problemet kanske löst. Jag får hemställa att industriministern redovisar vilka tekniska skäl som talar för ett bättre läge efter 1985! Westinghouse uppsägning av kontraktet om uranleverans kan bli ett dråpslag mot det svenska atomkraftsprogrammet, men det hela kan även stanna vid kraftigt förhöjda priser. Industriministern säger att diskussioner pågår mellan Westinghouse och de svenska kraftföretagen och att kontraktsvillkoren är ovillkorliga. Hans slutsats blir att det från svensk sida måste ”förutsättas” att de kvantiteter som anges i kontrakten kommer att levereras. Herr talman, att förutsätta är en sak när det gäller en avtalstvist, att veta är en helt annan. Enligt vad jag erfarit kommer amerikanska köpare som också fått sina kontrakt uppsagda att öppna processer mot Westinghouse. Det är icke uteslutet att även de svenska kraftföretagen får börja processa. Men processer brukar ta flera år och tvingar icke en tredskande motpart, i det här fallet Westinghouse, att fullgöra sina åtaganden förrän en eventuellt fällande dom föreligger. Jag vill då fråga: Vad tänker regeringen göra om Westinghouse skulle börja tredskas på allvar och efter en eventuellt påbörjad process, som ofta blir fallet i processituationer, helt inställa sina leveranser i avvaktan på domslutet? Har man några beredskapsplaner uppgjorda och i så fall vilka? I vilket läge befinner sig förhandlingarna med Westinghouse? Svaret på den sistnämnda frågan är inte minst intressant för dagen. Industriministern säger vidare att ”i dag torde det finnas möjligheter att få sådana leveranser” — uranleveranser — ”till stånd i början av 1980 talet”. Det blir från andra länder än de hittillsvarande leverantörländerna. Industriministern har varit på besök i Australien och i andra länder och där haft diskussioner. Det är av stor vikt att få detta uttalande mer konkret belyst, och jag frågar därför om det bygger på mer än välvilliga uttalanden från de tänkta leverantörernas sida. Finns det några preliminära avtal uppgjorda? I fråga om den för atomkraftsprogrammet och därmed energiförsörjningens säkerställande livsviktiga urananrikningen är industriministern optimistisk. Jag delar inte hans optimism och hänvisar bl.a. till den otillräckliga anrikningskapaciteten i USA som jag nyss talat om. Som vi från centern påvisat tidigare är det dessutom utomordentligt oroande, icke minst ur neutralitetssynvinkel, att regeringen gör vårt land så beroende av två supermakter och längre fram EG när det gäller den vitala försörjningen med råvaror till energiproduktionsställena — med andra ord kärnreaktorerna. Såvitt jag förstår har regeringen ingen beredskap därest den viktigaste leverantören av anrikningstjänster, dvs. i sista hand den amerikanska staten, på grund av t.ex. en konfliktsituation mellan supermakterna gör som Westinghouse och säger upp kontrakten. Det räcker inte i ett sådant läge att man lagrat uran för ett eller kanske två år. Industriministern sammanfattar emellertid sin och regeringens principiella inställning till uranimporten i orden att det finns ”starka skäl mot att vårt land baserar sin långsiktiga uranförsörjning på import”. Han säger därför att vi måste rikta in oss på att uppnå självförsörjning med naturligt uran och att vi har goda förutsättningar att uppnå detta mål på tio år. Härvid kommer självfallet Ranstad med en gång in i bilden och beskedet om Ranstad är klart. Detta ur miljöeffektsynpunkt förskräckande projekt har ingalunda slopats. Det har bara temporärt lagts åt sidan i avvaktan på nya utredningar. Jag skall här, herr talman, inte föregripa någon debatt om Ranstad, en debatt som uppenbarligen kommer igen, utan bara komma med en stilla undran. Hur skall regeringen tackla det icke obetydliga hinder som kan uppkomma, därest kommunerna runt Ranstad och även runt andra tänkbara brytningsställen för uran eventuellt — Nr 30 skulle lägga in veto mot ett beslut om uranbrytning? Något anrikningsverk för Sverige är icke aktuellt, säger industriministern. Det är klart besked. Man kan då fråga sig vem som i en global krissituation — det är alldeles uppenbart att de globala krissituationerna Om uranförsörjinte år 1975 har upphört för all framtid utan kan återkomma — skall — ningen anrika det uran som framställs i Ranstad och annorstädes. Det är tydligen en öppen fråga. Herr talman! Dagens interpellationsdebatt har kraftigt förstärkt den slutsats som kunde dras av regeringens energiprogram som presenterades i propositionen nr 30 i år. Programmet vilar på en ytterst bräcklig grund därför att den svenska energiförsörjningen i avgörande grad görs beroende av atomkraft. Centerns program vilar på en mycket säkrare grund. Genom utbyggnad av kraftvärme och mottryckskraft och genom hushållning och bättre utnyttjande av tillgänglig konventionell energi behövs inga kärnkraftverk för vår energiförsörjning. Vi klarar oss ändock med god marginal. Och. vi säkrar och skapar många nya jobb med vårt energiför Ssörjningsprogram. Herr talman! Jag har varit tvungen att ställa en del frågor. De har föranletts av att det egentligen varit så litet konkretioner i de svar som industriministern välvilligt har lämnat. Jag kan förstå att det varit svårt därför att det här är en besvärlig materia som i stor utsträckning är mycket diffus och svårangripbar när det gäller att analysera den bakomliggande verkligheten. Jag skall be att få repetera vad jag frågat om. Jag vill ha reda på vilka tekniska skäl som talade för att det skulle bli ett bättre läge efter 1985 i fråga om upparbetningsanläggningarnas effektivitet. Jag frågade om regeringen har några planer för hur man skall handla om Westinghouse och de svenska kraftföretagen hamnar i en process och i samband med det leveransen av uran helt enkelt ställs in. Det är hotfullt nog att företaget säger att det bara kan leverera 20 96 av vad som kontrakterats — det är t.o.m. nästan katastrofalt eftersom Westinghouse är den stora leverantören i dag. Jag frågade i vilket läge de förhandlingar befinner sig som självfallet måste föras och som har förts med Westinghouse. Jag frågade om det finns någonting mera konkret uppgjort med de tänkta leverantörerna i Australien och andra länder som industriministern nämner, om det finns några preliminära avtal eller om det bara är välvilliga uttalanden som dessa länder har gjort. Jag frågade vad regeringen tänker göra om det kommunala vetot används mot uranbrytningen. Detta var, herr talman, de frågor jag hoppas att få svar på.

Herr talman! Jag vill kommentera två punkter i industriministerns svar till herr Sjönell, dels de försörjningspolitiska motiven för Ranstads 65 projektet, som industriministern konstaterar alltjämt är mycket starka, dels meddelandet att SGU arbetar med uranprospektering i Norrland och att det arbetet har gett mycket lovande resultat. Först vill jag emellertid göra några konstateranden. Industriministern har sagt att vi har vår uranförsörjning i stort sett tryggad genom kontrakt med utländska leverantörer. Det finns vissa orosmoln i sammanhanget, som herr Sjönell pekade på, genom att Westinghouse krånglar med det kontrakt som vi har med företaget. Det finns också enligt utländska källor möjligheter att upphandla uran på världsmarknaden, men då får man räkna med att betala världsmarknadspriser. Beträffande de farhågor som herr Sjönell framfört mot prispressen — jag förmodar att han velat sätta den i relation till energikostnaden — vill jag säga att enligt de utredningar som har gjorts i sammanhanget påverkar priset på uran i mycket liten grad den totala energikostnaden vid kärnkraftverk. I Sverige har vi stora uranfyndigheter. Per capita räknat är de faktiskt de största hittills kända i världen, men eftersom det pågår intensiv jakt världen över efter uran kan det förhållandet ändras mycket snabbt. Att vi inte har forcerat en närmare kartläggning och prospektering av våra uranfyndigheter och satt i gång drift i större skala tidigare beror på att världsmarknadspriserna har varit så låga genom de gynnsamma dagbrott som har kunnat utnyttjas på ett par andra ställen i världen. Därigenom har inte svensk gruvdrift varit lönsam. Nu har läget blivit ett annat. Genom den stora utbyggnad av kärnkraft världen över som nu sker har förhållandet mellan tillgång och efterfrågan på världsmarknaden blivit ett annat. Priserna har skjutit i höjden, och nu menar experterna att vi här i Sverige har passerat nollinjen för en lönsam uranbrytning. Jag delar industriministerns bedömning av skälen till att vi bör ha en egen uranbrytning och så långt möjligt vara självförsörjande. Det stärker vårt ekonomiska och politiska oberoende, och vi kan också få kvantiteter över för export, vilket har god effekt på ekonomi och sysselsättning. Av de här skälen fäster jag kanske den största vikten just vid det oberoende gentemot andra länder som det kan innebära att ha en egen drift av en urangruva — som kan göra oss självförsörjande. Redan under 1950-talet började man uppföra en mindre urangruva i Ranstad i närheten av Skövde. Mellan åren 1965 och 1968 bröt man uran, och man kom upp i en kapacitet av ca 60 ton per år. 1968 upphörde man med brytningen och gruvan lades ”i malpåse” — kanske främst för att den med dåvarande uranpriser på världsmarknaden visade bristande lönsamhet. Men Ranstad var — det skall konstateras — från början planerat och byggt för en kraftigare utvinning. LKAB har fortsatt sin prospekteringsverksamhet och gjort en ny företagsekonomisk utredning, som visar att nu kan Ranstadsprojektet bli lönsamt. Man har projekterat för en års produktion som skall ligga på ca 1 300 ton. Detta täcker —- t.o.m. med Nr 30 litet råge — in hela vårt eget behov. Men samtidigt måste man konstatera Torsdagen den att Ranstadsprojektet innebär en gigantisk miljöförstöring i ett mycket 27 november 1975 känsligt område. Uranhalten är låg i skiffern i Ranstad — mellan 250 och 325 gram uran per ton. Det betyder att för en årsproduktion som Om uranförsörjman har talat om här på 1300 ton måste nära 6 miljoner ton skiffer — ningen brytas, dvs. över 20 gånger mer per år än vad som hittills brutits. Jag har själv varit i Ranstadsområdet ett flertal gånger under det senaste året, och jag måste erkänna att jag inte med egen föreställningsförmåga kan sätta mig in i vad dessa väldiga massförflyttningar kommer att innebära. Det finns också andra miljöhinder. Det blir problem med grundvattnet, det kommer att bli mer svaveldioxid och stoft i luften än Skövdes nuvarande storindustrier tillsammans släpper ut. Det är väl också av de skälen som naturvårdsverket har sagt nej till projektet. Sedan bör man kanske också föra in en annan synpunkt. Ranstad ligger i ett område där det redan finns flera stora industrier. De industrierna har — efter vad som upplysts mig — redan nu problem med arbetskraften, och rörligheten är större än vad som är normalt på andra håll i landet. Det kan alltså bli ett besvärligt arbetsmarknadsproblem och andra tillväxtproblem om man ytterligare ökar temperaturen i det här tillväxtkraftiga området. Därför tycker jag att industriministerns konstaterande att SGU:s uranprospektering i Norrland har varit mycket lovande är någonting som man på allvar måste ställa mot Ranstadsprojektet. Jag hoppas att den här positiva bedömningen som SGU nu har gjort och som industriministern tydligen delar efter genomgång av de handlingar som har lagts fram skall resultera i en mycket kraftig statlig satsning på att undersöka de uranfyndigheter som finns i den norrländska fjällkedjan. De här fyndigheterna ligger främst i Arjeplog-Arvidsjaurområdet, och man har också upptäckt mycket lovande fyndigheter i Tåsjö-Doroteaområdet. De här fyndigheterna är av en helt annan typ än Ranstadsskiffern och uranhalterna är flera gånger högre. Detta kan inte enbart tolkas positivt. Det finns vissa tekniska svårigheter att ta itu med då det gäller uranbrytningen i Norrland lika väl som i Ranstadsområdet. Det är dock att konstatera att den högre uranhalten gör att miljöförstöringen blir mycket mindre, och de områden det gäller är dessutom mindre känsliga ur naturvårdssynpunkt. Jag vill till slut framhålla att SGU:s anslagsäskanden vad gäller prospekteringsverksamhet av ifrågavarande slag i den norrländska fjällkedjan bör behandlas med prioritet.

Jag tror att en tidsplanering, innebärande att man tar upp en brytning av de norr 67 ländska fyndigheterna, i alla avseenden skulle vara till fördel för folkhushållet. Till miljösynpunkterna kan man också lägga de arbetsmarknadspolitiska synpunkterna. En sysselsättningsökning i Norrlands inland skulle vara en välbehövlig injektion och skulle utgöra en god motvikt till den trend till orientering mot kusten som t.ex. Stålverk 80 innebär. Vi söker ju objekt i Norrland för att få fram en viss balans och motvikt mot denna stora satsning, och jag tror att denna brytning på ett mycket bra sätt skulle kunna komplettera den. Jag hoppas alltså att vi inte skall försitta chansen till en gruvbrytning i norr genom att fatta ett förhastat beslut om en alltför tidig gruvbrytning i Ranstad.
Herr talman! Jag vill gärna ta upp herr Ångströms sista fråga. Vi har ju ingen anledning att så forcera utredningsarbetet beträffande Ranstad att vi inte parallellt med det har möjligheter att bedöma vad som är möjligt att utvinna i Norrland. Tvärtom kommer vi att öka ansträngningarna i fråga om uranletning och i fråga om bedömning av möjligheterna att bryta uran i Norrland. Men de totala kvantiteterna är, som herr Ångström framhållit, mycket skiljaktiga. Under det att man i Ranstadsområdet har uppmätt en förekomst av 300 000 ton uran rör vi oss med några tusental ton i de områden som f. n. undersöks uppe i Norrland. Men det kan som sagt väl tänkas att man tidigare kommer i gång med brytningen i Norrland, bl.a. av sysselsättningspolitiska skäl och också därför att det tycks finnas ett större intresse uppe i Norrland för att verkligen få i gång denna verksamhet. Jag tror att jag därmed också kan svara på herr Sjönells fråga om vetorätten. Det är inte för regeringen aktuellt att på något sätt tumma på den vetorätt som tillkommit kommunen. Herr Sjönells inlägg i övrigt är på något sätt intressant. Han ägnar sig åt försörjningstryggheten vad gäller vår energi, och det är bra. Men herr Sjönell talade som i ett lufttomt rum, som om vi skulle ha en trygghet i fråga om leveranser av energi, som det bara gäller för oss att ta vara på. Kärnkraften skulle där komma in såsom någonting ovidkommande, som försöker tränga undan något som vi redan förfogar över. Han upplyser inte de ärade åhörarna om att vi för vår totala energiförsörjning till 75 94 är beroende av olja, som vi importerar praktiskt taget varenda liter av. Jag säger ”praktiskt taget” därför att man hittills har funnit några kubikmeter på Gotland, men kvantiteten är så ovidkommande att vi tyvärr inte kan föra in den i bilden. Ärade kammarledamöter! Vi är beroende av att oljan kommer till vårt land från Mellanöstern, i någon mån kanske också från Sovjetunionen. Förhoppningsvis — jag säger förhoppningsvis — kanske vi kan få något av tillgångarna i Nordsjön, men om det har vi ännu inget avtal. Om detta säger alltså herr Sjönell inte ett enda ord. Han avfärdar mitt uttalande om att vi på kärnkraftsområdet med lagring av uran skulle kunna skapa oss en beredskap som täcker vårt behov under en tid av upp till två år, under det att vi hittills inte lyckats med ett lagringsprogram för olja som sträcker sig över mer än två å tre månader. Det är en mycket stor ambition som vi har och som innebär att vi skall bygga bergrum för att lagra olja och därmed söka tillmötesgå anspråken på beredskap för en rimlig tid. Men detta ställer herr Sjönell åt sidan. Herr Sjönell vill i stället här och så snart han är ute och håller föredrag — det är ju hans rätt och skyldighet att göra — inge en föreställning om att Sverige genom det beslut som har tagits av majoriteten i riksdagen är på väg in i vad herr Sjönell kallar kärnkraftssamhället. Vad är det fråga om? Efter det beslut som riksdagen har fattat och när vi någon gång 1985, som jag hoppas, har byggt de tretton reaktorerna och har dem i drift, kommer dessa att svara för cirka 15 96 av det totala energibehovet i landet. Ärade kammarledamöter, lägg märke till vad jag säger! Det är en sjundedel av vårt totala energibehov som vi kan få fram av kärnkraften 1985. Det är det ”kärnkraftssamhälle”, som centern reser land och rike runt och predikar om och försöker skrämma medborgarna med. Jag läste i en tidning ett referat av ett möte som herr Sjönell hade deltagit i. Nu skall man vara försiktig i fråga om vad som står i tidningar, så jag säger bara att jag återger ur tidningarna. Vid mötet fick herr Sjönell motstånd även från sina egna beträffande möjligheterna att klara vår energiförsörjning utan kärnkraften. Herr Sjönell säger att vi klarar energibehovet utan kärnkraft. Därför borde vi ha tillräckligt mod att hoppa över den 10-15-åriga parentes som kärnkraften representerar. Men eftersom herr Sjönell uppenbarligen inte förklarade på vilket sätt vi skulle klara detta utan kärnkraft — kom ihåg att föregående månad svarade kärnkraften för 19 96 av vår elproduktion — fick han frågan: Vad skall vi säga till väljarna? Folk kräver att få veta hur centerns kärnkraftsfria samhälle skall se ut. På det svarade herr Sjönell, fortfarande enligt tidningsreferatet: Vi håller på att ställa samman en kalender med argument, av vilken bl.a. skall framgå hur många nya jobb centerns energiprogram skall skapa. Denna argumentsamling skall bli klar till jul. Min reflexion var att det skall alltså bli en julklapp — till alla snälla barn som tror på tomten, kanske man bör tillägga. Nå, herr Sjönell, vi skall gå tillbaka till frågan om försörjningsberedskapen och våra möjligheter att klara energiförsörjningen. Vi har en möjlighet att på elkraftssidan bli praktiskt taget självförsörjande.

Jag vågar hävda att vi — eftersom vi har vattenkraften inom landet och eftersom vi också har urantillgångar inom landet — skulle kunna bli praktiskt taget självförsörjande då det gäller elkraft. Det är sannerligen inte många länder som befinner sig i en så gynnsam situation. Men det är klart att det förutsätter att vi bygger ut Ranstadsverket, eller, om vi hittar större uranfyndigheter uppe i Norrland, att vi tillvaratar dem. Man kan också tänka sig att göra bådadera; jag skall senare återkomma till frågan om Ranstad. Nu har herr Sjönell kommit in på frågan om uranförsörjningen ur beredskapssynpunkt. Ja, jag anser att det är viktig fråga, herr Sjönell, så jag underskattar den inte, och jag vill inte skämta bort den; jag vill bara sätta in den i sitt sammanhang när herr Sjönell talar om beredskapspolitiken, försörjningstryggheten och kärnkraftssamhället som det som enligt hans uppfattning är det stora. Ge det rimliga proportioner, herr Sjönell! Herr Sjönell frågar hur vi skall få uran, om inte det företag med vilket vi har avtalat fullföljer sina förpliktelser. I första hand — och det borde väl ändå herr Sjönell som företrädare för industrisammanslutningar veta — är det så, att om en part bryter ett kontrakt eller försöker komma ifrån det, anhängiggör man förhandlingar, eventuellt process. Medan de förhandlingarna pågår — vilket på vårt håll sker från kraftverksbolagens sida — vore det en alldeles orimlig ståndpunkt att lämna en redogörelse för hur det ligger till med förhandlingarna. Jag måste hävda att kontraktet ger Westinghouse ovillkorlig rätt och skyldighet att leverera uran. Där finns ingenting att tumma på. Men vi har ett behov som går utöver kontrakten och avtalen. Därför måste vi i avvaktan på beslut om huruvida vi själva skall bryta vårt uran — där kvarstår ju ett om — undersöka förutsättningarna att få uran från annat håll och ställa frågan, varifrån vi skall få detta uran. Det finns stora tillgångar av uran runt om i världen: i Australien, i Afrika, i Canada och i en rad andra områden och kontinenter. Vi skulle inte svara mot det ansvar vi har om vi inte undersökte och diskuterade förutsättningarna för en import. Vår resa till Australien hade bl.a. det syftet. Vad jag kan säga nu är bara att det besked vi fick vid våra förhandlingar med regeringen där var i det här avseendet positiva, framför allt därför att vi kunde komma överens om att gå in i förhandlingar om sådana leveranser. — Vi skall ju ändå beakta att det är först in på 1980-talet som vi behöver dessa uranleveranser. Vi har förhandlingar, som jag har nämnt om i mitt svar, med Mexico, och vi har det också med Frankrike, som förfogar över betydande urantillgångar. Nå, säger då herr Sjönell, men om vi nu får uran, hur har vi det då med anrikningen? Vi är ju beroende av anrikningstjänster från USA och Sovjet. Ja, det är alldeles riktigt. Herr Sjönell söker ge en framställning som går i den riktningen, att det nu håller på att ramla ihop i USA — man skulle där inte kunna tillgodose vårt behov enligt det avtal som slutits. Från USA:s sida har ingenting anmälts av den arten. Det vi har haft besvärligheter med — och jag har själv fått uppleva en del av de besvärligheterna — är att vi inte hade tecknat avtalen med Nr 30 Sovjetunionen tidigare. Sovjetunionen hade ledig kapacitet i fråga om Torsdagen den anrikningstjänst, och i skyndsamma förhandlingar som vi genomförde 27 november 1975 med ryssarna kunde vi komma till resultatet, att de tog på sig anrikningsuppdrag åt oss. De är också intresserade av att vi utvidgar vårt - Om uranförsörjprogram när det gäller att ianspråkta deras tjänster. ningen Som jag har sagt i mitt svar är vi emellertid intresserade av att också ha andra alternativ än de två stormakterna, och därför har vi förhört oss om planerna på olika håll. Vilka är planerna i Australien? Kommer man där att — eventuellt tillsammans med Japan — bygga ett anrikningsverk? Det är inte uteslutet. Och vilka är planerna i Frankrike? Jo, att man undersöker förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad är alldeles klart. Vi har självfallet sagt att vi är intresserade av att diskutera möjligheterna att få kontrakt om anrikningstjänster också från dessa håll. Nu kan man invända: Skall vi då inte bygga en egen anläggning? Av kommersiella och tekniska skäl krävs det ett relativt betydande underlag för att driva en sådan verksamhet, ett underlag som är mera omfattande än vad vi har förutsättningar för nu. Därför har vi ingen anledning, så länge som det finns anrikningsanläggningar från vilka man erbjuder oss sina tjänster, att planera någon egen sådan anläggning. Men upparbetningen då? frågar herr Sjönell och menar att det ju inte finns några verksamheter i gång. Men, snälla herr Sjönell, jag kom för en vecka sedan från England, där jag hade besökt anläggningen i Windscale med ca 4 000 människor anställda och i full verksamhet dels med upparbetning av använt uran, dels med utbyggnad av sina institutioner. Varför upparbetar då inte engelsmännen vårt material, alltså det bränsleavfall som vi skickar? Jo, det är därför att de har en sådan egen kapacitet inom kärnkraftsområdet att den anläggning som de f.n. har i första hand tas i anspråk för att genomföra en upparbetning av det avfall som kommer från deras egna anläggningar. De har 25 kärnreaktorer i oavbruten verksamhet som naturligtvis lämnar åtskilligt avfall. Under tiden lagrar de det avfall som enligt kontrakt är placerat vid Windscale —- enligt deras egna uttalanden utan några svårigheter. Men inom det område som Windscale omfattar bygger man just nu en ny upparbetningsanläggning, som också med hänsyn till de tekniska förutsättningarna utformas så, att den skall kunna upparbeta det avfall som kommer bl.a. från Sverige. Vi skulle också i det här avseendet vara intresserade av alternativ, vilket vi har. Om allt går bra är en anläggning färdig i Frankrike 1976, och enligt det avtal som vi har med United Reprocessors kommer en del av avfallet från de svenska kärnkraftsanläggningarna att kunna föras dit för upparbetning. Situationen är alltså inte så dramatisk som herr Sjönell här och ute på fältet gör gällande. Jag skulle ha velat se herr Sjönell ställd inför de 3 000-4 000 människor som arbetar vid Windscale med den uppfattning som han torgför inför sina åhörare här. Jag undrar om de inte skulle n bli utomordentligt förvånade inför de uttalanden som herr Sjönell och andra gör om dramatiken i fråga om avfallshanteringen. Den är inte så dramatisk som ni gör gällande. När man kommer till dessa anläggningar får man ändå en känsla av hur avdramatiserat, hur avstressat det hela är. Det är en kemisk-teknisk process under full vetenskaplig kontroll — också fram till den slutgiltiga deponeringen av avfallet. Man planerar nu att bygga en anläggning, i vilken avfallsmassan för den slutliga deponeringen skall inmängas i glas. Beträffande Ranstad talar herr Sjönell om ”detta förskräckande projekt”. Vi har där, som jag har sagt, tillgångar av uran på minst 300 000 ton och åtskilligt av annat mineral som enligt LKAB kan bli utomordentligt gångbart för andra industriella aktiviteter. Det är inte uteslutet att vi har ett utgångsmaterial för aluminiumproduktion som tillgodoser hela det behov av aluminium som vi har inom vårt land. Det är i fråga om detta ”förskräckande projekt” — enligt herr Sjönell — som vi nu diskuterar om man eventuellt skall kunna ta upp brytningen, och på vilket sätt. Jag delar naturvårdsverkets uppfattning att man här måste gå varsamt fram. Här måste man göra undersökningar — om man kan tillgodose en del av de miljömässiga anspråk som vi har rätt att ställa.

Vad säger då LKAB om detta? En mycket preliminär bedömning från LKAB tyder på att naturvårdsverkets villkor skulle kunna uppfyllas på alla punkter. Detta ser jag för min del som så utomordentligt angeläget att ingen möda får sparas när det gäller att klara det.

Men de har rätt att ställa anspråk på att allt det material som de begär för att göra sin bedömning skall ställas till förfogande. Och det är ju just det som sker. Vi skall ta den tid på oss som behövs för att få fram materialet. Jag skulle också vilja erinra om att statsministern här i riksdagen sagt att Ranstad inte är för vårt energiprogram på något sätt en avgörande faktor. Det skulle för försörjningstryggheten ha en utomordentlig be tydelse, men utan ett enda kärnkraftverk inom landet och utan behov av ett enda ton uran skulle det också med hänsyn till prisutvecklingen på uran ur valutasynpunkt, ur ekonomisk synpunkt, kunna ha ett mycket stort intresse. Först skall vi emellertid vara överens om hur brytningen skall ske och i vilken omfattning den skall ske. Vi skall ta tid på oss för den utredningsverksamheten, innan vi på nytt diskuterar frågan om Ranstad.
Herr talman! Industriminister Rune Johansson brukar — han är känd för det — föra debatterna i en lågmäld, saklig och kanske också intensiv ton. Vi är vana vid det och vi har satt värde på det. I dag har jag svårt att känna igen honom; i dag är tonfallet gällt och närmast aggressivt. Det tyder — när jag nu också bedömer de sakliga synpunkter som förts fram — inte på någonting annat än en mycket besvärande brist på argument. Denna kritik drabbar inte bara industriministerns inlägg nu senast — bristen på argument drabbar hela regeringens energiprogram. Och jag har inte anledning att ta tillbaka ett uns av vad jag sade i mitt inledande anförande, att det är för mycket antaganden, för mycket förutsättningar, för mycket önsketänkande för att man skall kunna anse att det finns en trygg garanti för att regeringens energiförsörjningsprogram håller. Det senaste inlägget har ytterligare understrukit, tycker jag, att den garantin inte finns. Rune Johansson hetsar närmast upp sig när han talar om att jag far land och rike runt och förleder folket och att jag hävdar att det inte behövs någon kärnkraft under mellanperioden fram till 1990, då regeringen och vi är överens om att nolltillväxt kan tänkas inträffa och då vi även är överens om att de alternativa energikällorna på allvar måste börja tas i anspråk. Han säger med väldig indignation att jag talar inte ett ord om att vi i så hög grad är beroende av oljan. Ja, men snälla Rune Johansson, det är ju bara att läsa innantill i vår partimotion och att höra litet bättre upp på vad jag har sagt i olika sammanhang och inte bara tro på tidningarnas referat. Vi inom centern grundar fortfarande vårt energiprogram i största utsträckning på oljeimporten och på användningen av olja och fossila bränslen. Det har gjorts gällande, inte minst av statsministern i olika sammanhang, när man angripit centerns energiprogram, att vi för att kunna klara de olika utfästelser vi gör beträffande energiförsörjningen, beträffande tillgodoseendet av den ökade efterfrågan på energi och beträffande möjligheterna att klara den ökade elproduktionen skulle behöva göra av med enorma mängder importolja. Jag har anledning att här i dag, herr talman, en gång för alla med kraftiga streck understryka att i den mån den propagandan förs ut från talarstolar och på annat sätt — och det är inte bara fråga om tidningsreferat, för jag har själv hört detta — är det en lögnaktig propaganda. Vi gör enligt vårt energiförsörjnings program i partimotionen icke av med en enda droppe olja mer än vad regeringen räknar med. Jag vill vidare erinra industriministern om att det finns en annan viktig faktor på det fossila området som för bara tre veckor sedan behandlades på ett av Vetenskapsakademien anordnat symposium. Där ägnades mycken tid åt denna faktor, nämligen kolet. Centern har sagt, och det upprepar jag: Vi kommer för lång tid framåt att vara beroende av de fossila bränslena och i första hand av oljan. Men vi skall åstadkomma en bättre användning av energin och av oljan och där kommer centerns krav in rörande användningen av kraftvärmeverken i större utsträckning och framför allt kraven på en utbyggnad på mottryckskraften. I STAL-LA VAL, ett Wallenbergsföretag som nu går in för mottryckskraft, beräknar man att en närmast försiktig utbyggnad av mottryckskraften kan ge oss en energioch elproduktion som motsvarar ungefär en tredjedel av produktionen i våra större älvar i dag. Det har centern påvisat, och det är en mycket väsentlig synpunkt i sammanhanget. Men vi blir beroende av olja och fossila bränslen. Enligt vad Vetenskapsakademien säger kan vi också så småningom i större utsträckning ta vara på kolet och använda det, eftersom det nu kommer fram tekniska metoder med vilka man kan förgasa kol och neutralisera de värsta miljöeffekterna av kolbrytningen. De fossila bränslena skall vi därför använda, och en bättre användning av dem gör att vi enligt centerns program sparar in flera kärnkraftverk. Och om man dessutom sätter in den utbyggnad som bl.a. Kraftvärmeföreningen nyligen visade på att man kan göra, när man bygger ut kraftvärmen här i landet, så kan vi spara in hela kärnkraftsprogrammet. Det är den enkla sanningen, herr Johansson! När industriministern sedan gjorde en stor affär av att jag, som han sade, närmast föraktade den lagring av radioaktivt uran som kan ske ändå upp till två år, så slog han in öppna dörrar. Industriministern påstod att jag inte har sagt någonting om den saken, men jag har ingen anledning att säga något annat än vad jag redan framhållit i andra sammanhang, nämligen att en sådan lagring är bra, och det är utmärkt att ha möjligheter till den. Men, som jag underströk i mitt huvudinlägg, det räcker inte. Om det blir så att uranbristen växer och anrikningskapaciteten ute i världen blir mindre och mindre — och tyvärr tyder tecknen på det; jag har sett det i rapporter från USA -— så föreligger det risk för att vi kommer in i en ren krissituation när det gäller vår försörjning med uran till kärnkraftverken. Då klarar ingen lagring i världen den efterfrågan som uppstår. Och industriministern sade mycket litet om problemet med upparbetningsanläggningarna. Han är bara optimistisk. Allt det där går så bra. Industriministern har varit i England och studerat dessa saker, och han har mött många entusiastiska människor där. Men då måste jag dra den slutsatsen att vad som skrivits i tidningarna är felaktigt, nämligen att engelsmännen har sagt ifrån att de sannolikt inte kan klara denna sak längre än fram till någon gång i början på 1980-talet. Och likaså är det lögnaktigt vad man kunnat läsa i tidningarna om att befolkningen har börjat reagera mycket kraftigt mot denna verksamhet i England. Jag skall återkomma något till detta. Vidare sade industriministern — och där vet jag inte om det var verklig eller spelad indignation — att centern har gjort gällande att Sverige kommer att bli ett kärnkraftssamhälle, vilket enligt industriministern är en fruktansvärd överdrift. Men industriministern underströk själv, förmodligen ofrivilligt, i en bisats litet längre fram riktigheten av vad jag sagt. Där talar industriministern nämligen om att redan nu står kärnkraften för 19 26 av elproduktionen här i landet. Och jag vill påstå att redan omkring 20 procents beroende av en viss energiproduktionskälla innebär att man i mycket stor utsträckning är beroende av den produktionen. Nej, vad vi har sagt och vad jag nu har anledning upprepa är, att enligt regeringens program som varken Rune Johansson eller herr Palme eller någon annan har förnekat kommer Sverige 1985 att till ungefär 40 926 vara beroende av kärnkraften för sin elproduktion. Och jag vill påstå att om man inte fattar att världens högst industrialiserade samhälle - som så till den milda grad bygger på industriproduktion för export och hemmaförsörjning — i ett läge då vi blivit beroende till 40 96 av en viss energiproduktionskälla, i detta fall kärnkraft, har blivit ett kärnkraftssamhälle, så har vi olika uppfattningar om innebörden av svenska ord och uttryck! 40 procents beroende gör man sig inte av med på en eftermiddag, herr Rune Johansson! Verkningarna av det sitter i många år för ett sådant samhälle. Dessutom vill jag erinra om att per capita är vårt land redan nu mera beroende av kärnkraft och producerar mera kärnkraft än vad som är fallet inom EG-länderna. Det finns uppgifter, som jag här inte skall gå i god för, enligt vilka vi är det samhälle som kommer att producera mest kärnkraft per capita i världen när regeringens kärnkraftsprogram är färdigt. Uppgiften om att jag gått ut och talat om att centern skall presentera en argumentsamling är väl hämtad från något tidningsreferat och får stå för vad den är värd. Vi presenterar ständigt argument och behöver inte gå särskilt långt för den sakens skull. Vi går till vår energimotion, "som behandlades i maj. Det kommer emellertid fram fakta hela tiden som gör vår position starkare och starkare och regeringens bräckligare och bräckligare, vilket inte minst dagens debatt visar. Att man skulle tro på tomten — det är väl ett sådant där enkelt skämt, industriministern, som inte hör hemma i en sådan här debatt. Vi kan väl avfärda det. Svenska folket kanske i viss utsträckning tror på den potentaten, men man tror i varje fall inte på den socialdemokratiska regeringen när det gäller att trygga energiförsörjningen — så mycket kan jag lugnt säga. Industriministern anser att jag måste veta att processer tar lång tid. Självfallet vet jag — jag råkar vara jurist och har suttit i domstol — att en process kan ta lång tid. Det är det värsta i den här saken, och det var det jag ville ha fram. Jag ville också ha ett svar så långt det var möjligt att ge det om förhandlingsläget. Det är mycket sannolikt att bråket mellan Westinghouse och den svenska kraftleverantören kommer att resultera i en process — det brukar sådana här angelägenheter göra när man inte kommer överens, framför allt om den ena parten vill ha mycket mer betalt än överenskommet och dessutom säger att han inte har tillgång till den vara som han åtagit sig att leverera. Min enkla fråga var: Om det skulle bli så, som är vanligt i sådana här processer, att motparten, i detta fall Westinghouse, helt enkelt vägrar att leverera innan processen är avgjord, vad gör man då? Det har inte Rune Johansson svarat på. Han försöker slingra sig undan med att säga: Jag kan naturligtvis inte — det borde herr Sjönell veta —- tala om hur förhandlingsläget är. Nej, det har jag inte heller begärt. Det är självklart att industriministern inte kan göra det. Men jag vill veta om det över huvud taget pågår några förhandlingar i dag. Enligt tidningsuppgifter häromdagen var förhandlingarna avbrutna och de amerikanska förhandlarna hade åkt hem till Amerika utan att någonting hade uppnåtts och utan att någon tidpunkt fastställts för ett nytt förhandlingssammanträde. Om det över huvud taget är utsatt något nytt förhandlingssammanträde och om tidningsuppgifterna är felaktiga — så mycket går det ändå att tala om för svenska folket och kammaren, herr industriminister! När det gäller anrikningen säger Rune Johansson med indignation i rösten att det inte har anmälts några anrikningssvårigheter från USA. Jag har ändå här refererat rapporter ur olika tidningar, bl.a. ur tidningen Affärsvärlden, som uppger att anrikningskapaciteten i USA blivit otillräcklig och att de privata finansiärerna vägrat att på president Fords anmaning bygga ytterligare anrikningsverk. Det är uppenbart att svårigheter med anrikningen hos vår största leverantör måste komma att inverka även på våra förhållanden och våra möjligheter att klara programmet. Jag tycker att det är för primitivt av industriministern att försöka vifta bort den saken. Industriministern säger att man undersöker förutsättningarna att få i gång anrikningsverk på andra håll i världen. Det vet vi väl alla att man gör. Men hur lång tid tar det innan de undersökningarna är klara? Och hur lång tid tar det innan man från svensk sida undersökt möjligheterna att få leverans därifrån och t.o.m. skrivit kontrakt med dessa alternativa leverantörer? Det är ju det som är knuten. Vi måste ha uran för att klara regeringens program. Men när man nu talar om att det blir uranbrist i världen och att den ytterligare ökar, att vi kommer att få svårigheter med anrikningskapaciteten och att dessa svårigheter kanske också kommer att skärpas, då viftar industriministern bort det och säger: Det där är inga svårigheter. Regeringen håller på och undersöker förutsättningarna att klara krisen. Men vad händer under tiden, innan dessa förutsättningar är färdigundersökta, om det blir ytterligare stopp, om flera leverantörer säger upp kontrakten? Det är den frågan jag gärna skulle vilja ha svar på men inte får. Sedan säger industriministern att han skulle önskat att jag hade varit med i England och sett alla nöjda och belåtna människor som arbetade vid upparbetningsanläggningen och hört deras entusiasm över jobbet. Jag kan kasta tillbaka den bollen. Det hade varit intressant om Rune Johansson hade träffat de människor som protesterar, som är indignerade, förfärade och oroliga inte bara för sig själva utan för sina barn och efterkommande för den här anläggningens skull. Jag har rapporter från kolleger, bl.a. i Europarådskommittéerna, som berättat om våldsamma protester. Det vore angeläget för ett svenskt statsråd som är ute och reser att titta på reaktioner inte bara på den ena utan även på den andra sidan. Res till Västtyskland, Rune Johansson, och prata med de människor som sätter sig i vägen på den plats där man tänker bygga ett kärnkraftverk! De protesterna har föranlett myndigheterna att uppskjuta byggandet. När det gäller Ranstad fortsätter industriministerns indignation. Han säger att ”herr Sjönell talar om att det är detta förskräckande projekt”. Industriministern har tydligen hört dåligt på vad jag sade, och sådant kan ju hända på grund av högtalaranläggning och annat. Vad jag sade var ”detta ur miljöeffektsynpunkt förskräckande projekt”. Varför betecknade jag det så? Ja, inte bara på grund av utredningar som jag har tagit del av utan framför allt på grund av skakande personliga upplevelser. Näringsutskottet var för någon månad sedan inbjudet till Ranstad, och vi fick då ta del av hela detta projekt. Vi åkte bl.a. ut i bussar och tittade runt om i terrängen. Och jag säger som herr Ångström, att även om jag ibland har livlig fantasi räcker den inte till för att jag skall kunna föreställa mig de förskräckande effekter som dessa miljontals tons omflyttningar i landskapet kommer att innebära. Jag tillåter mig, herr talman, att fortfarande hysa uppfattningen att ur miljösynpunkt är detta ett förskräckande projekt. När sedan Rune Johansson säger att LKAB har förklarat att företaget kan tillfredsställa naturvårdsverkets krav stämmer det inte med mina erfarenheter från Ranstad. Den frågestund vi hade med den kommande chefen för LKAB gav inte alls vid handen, som jag upplevde det, att företaget hade förutsättningarna klara och kunde ge bestämda löften att uppfylla de kraven. Framför allt gällde detta på en väsentlig punkt, nämligen arbetarskyddet. Man skulle nu enligt naturvårdsverkets planer gå längre in under berget med ty åtföljande större risker för dem som skall jobba där. Och det gäller även projektet i Norrbotten. Hur mycket man än talar om att man skall kunna återställa ingrepp i naturen, i miljön osv., kvarstår som en av de olösta frågorna hur man skall kunna skydda dem som skall arbeta där och utsättas för risker av radioaktiv strålning. Det skall bli mycket intressant att se hur arbetarskyddsstyrelsen, LO och andra i framtiden kommer att tackla den problematiken. Den är nämligen inte lättlöst = sannolikt blir den inte löst alls. Den kan bli en tuva som stjälper hela lasset. Herr talman! Jag återkommer till frågorna jag ställde. Jag fick svar på en del av dem men inte alla. Jag frågade t.ex.: Finns det några preliminära avtal uppgjorda med Australien eller andra? Eller föreligger det bara välvilliga uttalanden om leveranser? Det är en väsentlig fråga som jag skall be att få svar på. Vilka tekniska skäl är det mera preciserat som industriministern talar om, som innebär att man både här och ute i världen efter 1985 kan få ett bättre läge när det gäller upparbetningsanläggningarna?
Herr talman! Jag tackar industriministern för hans positiva reaktion på min jämförelse mellan Ranstad och en eventuell uranbrytning i Norrland. Mina skäl var ju farhågor för den miljöförstöring som skulle uppstå i Ranstad, och industriministern har inte undanskymt att han delar min oro i det avseendet. Jag vill i det sammanhanget också säga att LKAB, som har hand om anläggningen här nere och som har presenterat en del utredningsmaterial, inte verksamt har bidragit till att undanröja den oron, utan det har förekommit motstridande uppgifter som gjort att man måste sätta frågetecken i kanten, vilka fortfarande kvarstår. Till detta skall också, som jag tidigare sade, läggas de rent arbetsmarknadspolitiska övervägandena. I Ranstadsområdet har vi en arbetsmarknad som redan nu kan betraktas som något överhettad. Jag tolkar industriministerns kommentarer till fyndigheterna i Norrland som positiva. Det var en mycket värdefull deklaration som industriministern gjorde när han lovade att satsa de nödvändiga resurserna för att snabbt få fram resultat från fyndigheterna i Arjeplog-Arvidsjaurområdet och i Tåsjö-Doroteaområdet och från de andra fyndigheter som eventuellt kan komma in i bilden. Även här finns det ju andra synpunkter än miljösynpunkter att anlägga. Dessa är i detta fall positivare än när det gäller Ranstadsområdet, men jag vill också understryka de sysselsättningseffekter som en gruvbrytning i norr skulle få för de människor som nu går utan arbete.
Herr talman! Jag är ledsen om jag på något sätt stört herr Sjönells sinnesro genom att tala i en ton som han ogillar. Jag skall försöka tala litet mera lågmält, eftersom herr Sjönell nu begär det. Men mitt tonläge hade ett samband med det faktiska förhållandet att energiproblemet är en viktig fråga, en avgörande fråga där beslut som regeringen föreslagit riksdagen att fatta har en utomordentligt långtgående effekt. Vi skall fortsätta att bygga ut vår industri för att om möjligt hävda vår konkurrenskraft. Den industriella konkurrenskraften är en förutsättning för vårt välstånd, för våra fortsatta möjligheter att bygga ut välståndet inom vårt land, något som jag tror att vi alla har ett intresse av. Här har vi då att göra bedömningen vilken energi som krävs för att vi skall kunna fortsätta utbyggnaden av industrin. Jag delar herr Sjö nells uppfattning — det har jag deklarerat tidigare i debatten — att vi har ett intresse av att söka spara och bättre utnyttja de energitillgångar vi har. Det är nödvändigt att i det fallet göra åtskilliga ansträngningar, och så långt som möjligt skall vi försöka göra dem gemensamt. Det kommer att kosta åtskilligt med pengar. Men även med beaktande av de möjligheter som en sparverksamhet kan ge är det enligt vår uppfattning ofrånkomligt att öka konsumtionen av elektrisk kraft, framför allt inom industrin. Jag har heller inte kunnat finna i centerns program att man där kunnat undvika att klart ange att det föreligger ett ökningsbehov under de närmaste åren, även om den ökningstakt ni räknar med på elkraftsidan bara är hälften så stor som den som förutsatts i det beslut riksdagen har fattat. Ni anger en ökningstakt på 3 26, medan riksdagsbeslutet förutsatte en ökningstakt på 6 26. Då får vi självfallet ta vårt ansvar. Regeringen har gjort det genom att presentera sitt program som också har godtagits av riksdgen. Det innefattar en utbyggnad av kärnkraften, som enligt vår uppfattning kommer att vara nödvändig och självfallet spela en betydande roll.

Vad vi måste undersöka är naturligtvis på vilket sätt vi kan tillgodose energibehovet. När vi nu har tagit beslutet om en utbyggnad av kärnkraften kommer vi att ta konsekvenserna av det . fråga om urantillförsel, anrikning, upparbetning och hanteringen av avfallet. Inte ett ögonblick har vi vikit undan från den problematiken. Vi har också förmenat att det är klart tekniskt. Vid våra besök i Sovjetunionen, i England och i andra länder har vi fått detta bekräftat. Det var det som jag ville nämna när jag redovisade vårt besök vid Windscaleanläggningen. Det är riktigt som herr Sjönell säger att det förekommer opinionsyttringar i andra delar av världen än Sverige. Det intressanta är att engelsmännen säger att opinionen är starkare ju längre avståndet är från institutionerna. Det är väl ungefär samma upplevelser vi har i Sverige. Vi kan lyssna till kommunalråden i Varberg, Väröbacka, och kommunalråden i kommunen där Forsmark ligger. De ställer sig positiva till kärnkraften — jag skall inte åberopa det som argument, bara notera det — under det att vi från folk på längre avstånd från anläggningarna, där man inte på samma sätt har kännedom om vad det här innebär, får veta att man känner tveksamhet. Man tar självfallet intryck av opinionsbildare som naturligtvis också finns på andra håll. Därför menar jag att det skall till saklig upplysningsverksamhet som motargument. Det är denna upplysningsverksamhet som vi har gett oss i kast med. Jag blev litet förvånad när jag lyssnade till herr Sjönell och han sade att opinionen växer mot vårt energipolitiska program. Vi har den rakt motsatta uppfattningen, att förståelsen för det energipolitiska program som regeringen presenterade och som riksdagen antog efter hand har ökat. Ängslan och rädslan för kärnkraften såsom medel för att tillgodose vissa utomordentligt viktiga behov i ett samhälle har efter hand ökat.

Det har inneburit en efter hand växande tilltro till de möjligheter som kärnkraften ändå innebär. Detta till trots gör vi inte hårdare ansträngningar än vi utifrån de energipolitiska behoven ser som nödvändiga, och vi kombinerar de energipolitiska behoven med våra försök att garantera sysselsättning och rimlig standardutveckling för vårt folk. Denna avgörande fråga kan man inte komma förbi. Herr talman! Jag skall inte upprepa mina argument om varför jag tog upp oljeproblematiken. Men herr Sjönell nämnde aldrig ordet olja. Den reflexion jag kopplade till herr Sjönells resonemang var att det gjordes en stor sak av problemet med försörjningen med uran men att oljan, som står för 75 96 av vår totala energiförsörjning, inte nämndes. Herr Sjönell menade att jag inte hade svarat tillräckligt utförligt på två frågor, bl.a. om avtal med Australien. Nej, herr Sjönell, vår resa till Australien gjordes i avsikt att undersöka förutsättningarna för att gå in i förhandlingar om import av uran också från Australien. I det avseendet var resan positiv. Den ger oss förutsättningar för förhandlingar om uran även från Australien. Herr Sjönell frågar vilka tekniska skäl jag kan åberopa för optimismen beträffande upparbetningsmöjligheterna på 1980-talet. Där kommer jag in på Windscale, där vi såg den upparbetningsanläggning som finns i drift men som nu i huvudsak används för bränslet från den egna kärnbränsleanläggningen. Man visade oss också den upparbetningsanläggning av större format som håller på att byggas och som kommer att om två tre år göra det möjligt att ta hand om avfall för upparbetning även från annat håll enligt avtal. I mitt tidigare anförande nämnde jag också att man i Frankrike är i färd med att bygga en upparbetningsanläggning som beräknas tas i drift 1976 — man kan vara försiktig och säga 1976-1977. Vi har ett avtal som ger oss möjligheter att sända bränsle också dit för upparbetning. Låt mig sedan ta upp frågan om ytterligare mineraler. Herr Sjönell inbegriper där också kolet. Det är riktigt. Kol kommer att spela en utomordentligt viktig roll framöver. Och det finns mycket kol i världen. Men kol är i dag dyrt. Det är svårt att hämta fram det och det är också ur miljösynpunkt ytterst besvärande. Att i samma ögonblick som man talar om åtgärder för förbättring av miljön vända sig mot kärnkraften och föra fram oljan och kolet är för mig underligt. Herr Sjönell beskyller mig för att tro, för att göra antaganden. Men vad är det herr Sjönell gör i fråga om avfallsprodukterna från olja och kol? Jo, han hyser en förhoppning om att man skall kunna klara reningen av avgaserna! Det hoppas jag också, men vi har ännu inte detta i hamn och jag har svårt att tro på att vi skulle komma så långt att vi skulle kunna undvika ett utfall av besvärande avfallspartiklar från de anläggningar i vilka vi Herr talman! Jag skall bara till sist säga att jag självfallet inte fäster Torsdagen den så förfärligt stort avseende vid tidningsreferaten. De kan vara felaktiga, 27 november 1975 det är jag helt medveten om. Det råkar jag ut för, och det kan andra råka ut för. Jag sade klart ifrån att jag hämtade mitt material ur en Om uranförsörjtidningsartikel om ett möte. Jag skall inte pressa ytterligare på den punk = ningen ten. Jag bara noterar rubriken i tidningen, där det står: Vi avvecklar kärnkraften så snart vi fått makten. Om centern kommer i regeringsställning efter valet nästa höst kommer det ganska omgående att bli ett nytt beslut i kärnkraftsfrågan när vår avvecklingsplan sätts i verket. Det här är naturligtvis utomordentligt intressant. Vad är det för tidrymd man tänker sig? Ni beskyller oss för att vi binder oss, när vi arbetat med kärnkraften och kommit upp i en omfattning av 17-19 96 av elproduktionen. Men ni går ut och säger att ni skall avveckla den. Ni skall trygga sysselsättningen, även om vi nu skall ställas inför en avveckling, men ni har hittills inte presenterat någon plan för hur det skall gå till utan störningar i fråga om sysselsättningen. Det är väl ändå det viktiga i sammanhanget: Hur skall vi klara en sådan process utan att vi får en störning — en allvarlig störning — i fråga om sysselsättningen? Det är klart att vi kan gå tillbaka till andra arbetsmetoder, flytta över mer manuellt arbete på arbetskraften också inom de områden där vi har sökt oss därifrån för att göra det bekvämare för människorna med det tunga arbetet. Visst kan vi göra det. Men är det den utvecklingen ni tänkt er tycker jag att ni skall säga ifrån det ärligt, när ni nu går ut med ett energipolitiskt program som ni förmenar är helt annorlunda än det riksdagen har beslutat om.
Herr talman! Jag vill börja med att säga att inte stör det min sinnesro att industriministern blev för exalterad. Jag bara saknade den fridsamma och sakliga debattatmosfär som vi två brukar föra de här debatterna i. Jag är utomordentligt glad att jag nu kan konstatera att Rune Johansson i sitt senaste inlägg hade återställt den fridsamma debattnivån. Jag skall också försöka hålla mig till den — i den mån jag i mitt förra inlägg möjligen gjorde något övertramp. Herr talman! Den fortsatta välfärdsutvecklingen förutsätter att vi gör en industriell utbyggnad, säger industriministern. Ja, självfallet är detta en förutsättning som vi i centern har varit de första att understryka — och är det i dag också. Det är bara fråga hur man gör den här industriella utbyggnaden och med vilka medel. Det är där våra meningar stundom har skilts — ibland marginellt, på vissa punkter på ett grundläggande sätt. När det gäller energiförsörjningen och dess egenskap av bas för den industriella utbyggnaden har våra uppfattningar skilt sig på ett fundamentalt sätt och gör så fortfarande vilket inte minst dagens debatt utvisar. Vi har sagt, och jag upprepar det än en gång: Vi behöver inte detta kärnkraftsprogram för den parentes som kärnkraften onekligen mås 81 te bli inte bara här i landet utan över huvud taget i världen. Alla är överens om -— och jag tror att också industriministern kan bekräfta det — att vi har att göra med s.k. ändliga råvarutillgångar på energiområdet. Olja, kol och uran är ändliga tillgångar, som tar slut inom en mer eller mindre nära framtid. Om man inte får de snabba s.k. bridreaktorerna, vilket verkar ogörligt, är det uppenbart att man i fråga om uranet, med nuvarande prisläge och med nuvarande tillgång, om 15-25 år kommer i en sådan bristsituation att det blir en mer eller mindre oåtkomlig råvara. Oljan kommer enligt uppgifter att förbrukas inom loppet av 25-30 år. Det kommer visserligen att finnas olja kvar även då, men till vida högre pris, och den får då lov att användas för helt andra och nyttigare ändamål än i dag. Men regeringen menar att vi intill dess att den tiden är inne måste ha kärnkraft. Vi menar att man måste ha annat än kärnkraft intill dess att den tiden kommer då vi måste ersätta allt detta med alternativa energikällor. Vi är alltså överens, herr talman, på alla håll, inte bara i Sverige utan runt om i världen, att det förr eller senare krävs alternativa produktionsformer i världen, som bygger på de oändliga förnyelsebara energitillgångarna, dvs. i första hand på solenergin. Den andra tunga punkten i vårt energiprogram, som industriministern inte har velat omnämna i dag — han har kanske inte haft anledning till det och inte heller jag har gjort det, men jag gör det nu — är att man skall göra en våldsam satsning på att få fram de alternativa energikällorna. Situationen är där i dag utan tvivel lovande. Den är mera lovande än den var i maj månad, eftersom den tid rycker allt närmare då de alternativa energikällorna i väsentlig utsträckning kan överta de fossila bränslenas andel i dag. Huruvida det dröjer 15, 20 eller 25 år kan man tvista om, men all expertis säger att man senast på 1990-talet i stor och förmodligen avgörande utsträckning bör kunna ta dessa energikällor i anspråk. Mitt uttalande att utvecklingen redan nu är lovande grundar jag på flera faktorer. Jag skall inte tynga debatten med en redogörelse för dessa annat än i så måtto att det redan i dag finns i serieproduktion aggregat för villauppvärmning som bygger på den i det ytliga jordskiktet lagrade solenergin och med en problemlösning som för tanken till Kolumbi ägg. Det är en produkt som åtminstone ett par av de stora multinationella företagen i vårt land i dag är djupt intresserade av. Det gäller alltså kontinuerlig uppvärmning av villor och av andra lokaler där, som alla vet, enorma besparingar av energi kan göras. Det har funnits anledning för mig att i dag illustrera de besparingar som kan göras inte bara på bostadsområdet utan också på industriområdet via denna mycket lovande teknik, som visserligen inte är helt färdig men som har kommit så långt att den lett till en serieproduktion. Vi har vidare från centern visat på exemplet Vallvik. Det gäller en ombyggnad av en massafabrik som gav — jag tvekar inte att begagna uttrycket — sensationella resultat i fråga om energibesparingar. Nr 30 Den gamla fabriken producerade 75 000 ton massa per år. Efter om Torsdagen den byggnaden produceras 175 000 ton massa per år, alltså bortåt halvannan 27 november 1975 gång mer. Dessutom har ytterligare 100 man fått sysselsättning i den nya fabriken. Men vad har hänt på energiområdet i detta sammanhang? Om uranförsörj Jo, den gamla fabriken gjorde av med 35 000 m” olja för att producera — ningen 75 000 ton massa. Den nya fabriken gör av med 20 000 mv för att producera 175 000 ton massa. Den gamla fabriken förbrukade 40 miljoner kWh elenergi. Den nya fabriken förbrukar inte en enda kilowattimme, eftersom man har tagit till vara de enastående sparmöjligheterna, som vi har pekat på så många gånger förut, vad gäller energi. Dessa föreligger inte minst eller kanske framför allt på industriområdet. Detta är bara ett exempel. Det bekräftas av att Stora Kopparberg enligt uppgifter har fått ungefär samma värden på sin ombyggnad i Skutskär. De här siffrorna gäller alltså massaindustrin. Det finns dock utomordentligt stora mängder energi att spara även t.ex. inom verkstadsindustrin. Vallviksexemplet innebär att man kan spara 15 000 m” olja, dvs. lika med 40 miljoner kWh elenergi. Det är, herr industriminister Johansson, bara ett litet exempel på att det inte är några Sörgårdendrömmar som sysselsätter oss när vi talar om att det finns möjligheter att bättre utnyttja den energi och den olja som är tillgänglig i dag. Det är där vi vill göra en jättesatsning, liksom på de alternativa energikällorna. Det är vår övertygelse — en övertygelse som vi har lika stor rätt att hysa som ni har beträffande ert program — att med centerns program klarar vi en god energiförsörjning med god marginal för ökat behov inte minst av elenergi i fortsättningen. Rune Johansson säger: Vi tar vårt ansvar för riksdagsbeslutet om utbyggnad av kärnkraften. Självklart får regeringen ta sitt ansvar, när den har lagt fram ett förslag och fått igenom det. Men vad jag har talat om här är de oroande konsekvenser av detta beslut som börjar visa sig. Jag har hela tiden i dag velat göra gällande att det ligger för mycket önsketänkande i det slags garantier som man från regeringens sida redovisar när det gäller uranförsörjningen och möjligheten att få anrikat uran. Rune Johansson talar vidare om den entusiasm som vissa grupper av befolkningen i England har visat och att det finns andra grupper som har reagerat på motsatt sätt. Reaktionerna blir större ju längre bort man bor från kärnkraftverket och mindre ju närmare man bor. Detta är inte särskilt märkvärdigt. Det är ett gammalt och mycket intressant psykologiskt fenomen. Människor vänjer sig vid riskerna i rent psykologiskt självförsvar, för att över huvud taget kunna uthärda som vanliga vardagsmänniskor. Ett berömt exempel i litteraturen är att de människor i Holland som levt nära dammarna har varit mycket mindre oroade än de som bott längre in i landet. Skräcken hos de människor som bodde nära bombhärdarna under andra världskriget var — ehuru tillräckligt stor i och för sig — mycket mindre än den rent panikartade skräcken hos 83 Detta är som sagt ett gammalt intressant fenomen. Men det är ingenting som man kan åberopa som sakligt argument. Det som är sakligt är verkligheten, det är att folk i ökande utsträckning ute i Europa reagerar mot kärnkraftsutbyggnaden, sätter sig i vägen för planerade byggen etc. Industriministern framhåller att det har varit så många invändningsfria reaktorår. Ja, med hjälp av statistik kan man även hävda att en bil av den nya modellen kan gå 30 000 mil innan den råkar ut för någon skada eller något stopp. Det finns emellertid något som heter den mänskliga faktorn och den rår ingen statistik på. Hur många invändningsfria reaktorår man än kan uppvisa så finns riskerna med driften med upparbetning och deponering av avfall kvar. Det är det som vi slagit ned på. Dessutom har på senare tid tillkommit en faktor som är nästan avgörande, nämligen ekonomin. Varför drar de amerikanska finansinstituten tillbaka sin kreditgivning? Varför vill de inte satsa på kärnkraften? Därför att det är alltför riskabelt och lönsamheten för dålig. Jag fick, herr talman, svar på frågorna om det förelåg uppgörelser med Australien och andra länder. Jag hade inte väntat mig att det skulle finnas något preliminärt kontrakt. Det hade varit orimligt att begära på detta stadium. Men det bara bekräftar vad jag sade inledningsvis, nämligen att talet om att man skall kunna klara det här försörjningsproblemet är grundat på förhoppningar. Ännu så länge har man inga realiteter att stödja sig på. Jag hoppas också att det skall bli en framgång och jag lyckönskar industriministern om han snart får ett kontrakt, men i dag är det ingenting att bygga på. Andra omständigheter gör att man har anledning att vara orolig. När det sedan gäller kolet förutsätter inte vi, herr industriminister, att man nu helt plötsligt skall föra in olja och kol i diskussionen; olja och kol har ju funnits med i diskussionen hela tiden, och både ni och vi grundar en god del av vår energiförsörjning i framtiden på tillgången till de fossila bränslena. Men vad vi har sagt är att det med modern teknik håller på att skapas avgörande möjligheter att lösa föroreningsproblemen. Jag har fått den uppgiften från tekniker, herr industriminister, att det i dag går att klara avsvavlingsoch andra problem hundraprocentigt när det gäller olja — svårigheten är bara att detta kostar en faslig massa pengar, men tekniskt sett är det möjligt att göra det. Vad som inte går att klara är däremot koldioxidproblemet, som dock är av den arten att klimatforskarnas uppfattningar står emot varandra i två olika skolor. Oljans avfallsprodukter är ett problem som med modern teknik kan lösas, om man bara sätter in tillräckligt mycket pengar, och det är det vi vill göra. Om vi avstod 35 atomkraftsmiljarder till en satsning på att rena olja, skulle vi få en förfärlig massa pengar över för att bl.a. kunna åstadkomma rening av fossila bränslen. Industriministern slutade sitt anförande med att tala om centerns avvecklande av kärnkraften, och han citerade också ur en tidning. Jag vill säga att det citatet på något sätt var tendentiöst — som det ju ofta är och som Rune Johansson själv har sagt att han ibland råkar ut för, det gör man tyvärr när man deltar i politiska debatter. Jag talade om att vi har en beredskapsplan som vi, om vi skulle få ansvaret i regeringsställning, avser att utarbeta och sätta i verket. Mera sade jag inte. Jag behöver inte göra mera än att referera till vår partimotion i maj, där vi har anfört att vi vill ha en beredskapsplan för avveckling av de här reaktorerna. Sedan har man i pressen översatt detta till en avvecklingsplan —- och det må vara hänt; jag skall inte strida om ordet. Men varför har vi sagt det? Jo, just för att eliminera vad Rune Johansson i sitt senaste inlägg kritiserade oss för, nämligen för att eliminera risken för att det uppstår störningar i industrins drift och industrins möjligheter att utveckla sig vidare och för att eliminera de störningar som kan uppstå på sysselsättningsområdet. Därför måste man ha en beredskapsplan. När den beredskapsplanen kan komma att verka och hur länge den skall verka kan självfallet ingen människa säga, men det är högst nödvändigt att ha en sådan beredskapsplan. Jag tycker det hade varit tacknämligt, när ni nu håller på att satsa på kärnkraften, om även ni hade haft en beredskapsplan, nämligen för att klara den sviktande uranförsörjningen och den otillräckliga anrikningsförsörjningen. Slutligen, herr talman, vill jag säga att vi inte har tänkt gå tillbaka till några gammalmodiga arbetsmetoder. Det är den primitiva argumentation som många av er för mot oss men som jag vill hålla Rune Johansson räkning för att han inte drev, att vi skulle vara någon sorts Sörgårdenfantaster, som tänker börja spinna och karda och lysa oss med stearinljus —- eller snarare talgljus! — och allt vad det är. Vi tänker utveckla den moderna industrin i precis den takt som i dag kan noteras, men vi tänker göra det med andra metoder än ni. Vi tänker nämligen avstå från detta våldsamma kärnkraftssatsande, vi tänker sätta in alternativa energikällor så snart detta blir möjligt och vi tänker framför allt begagna alla tänkbara sparmöjligheter för att bättre ta till vara den energi som står till vårt förfogande. Det finns anledning att understryka den saken och på en gång säga ifrån mot demagogiska angrepp på oss av ren Greuel-karaktär, med beskyllning för 1700-talsmetoder och annat orimligt. Den ambition och det ansvar som återfinns hos oss kan vara och är lika bra och lika hederliga som den ambition och det ansvar som ligger hos er!
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten så mycket; beträffande ändliga tillgångar tror jag inte att det behöver råda några delade meningar. Jag vill bara framhålla att om vi tar Ranstad i anspråk torde urantillgångarna räcka för åtminstone 200-250 år framåt med den utbyggnad av kärnkraftskapaciteten i vårt land som vi hittills har beslutat om. När herr Sjönell säger att våra tillgångar på uran är otillräckliga kan det vara skäl att upprepa, att vi har några avtal som sträcker sig så långt som fram till 1985. Jag förmenar att vi måste hävda dessa avtals helgd. Men parallellt med det är det också vår skyldighet att undersöka andra förutsättningar. Jag har försökt att presentera fakta i förhållande till en del av de påståenden som herr Sjönell har gjort. Fakta är ibland obehagliga ting, men de står där.

Det säger också en del om den utomordentligt noggranna skyddsverksamhet som skall till — det är vi helt medvetna om — men detta visar samtidigt att det fungerar. Vi får väl stå här med delade meningar. Jag hyser tilltro till att det program för energipolitiken som riksdagen har beslutat om skall kunna fullföljas, även om jag vet att vi kommer att möta problem, sådana som Westinghouseaffären och frågan hur vi skall göra med Ranstad. Men jag upprepar: Vi skall inte ta några beslut förrän vi är helt säkra på det vi kommer att föreslå, och vi skall inte göra miljöingripanden som kan betraktas som besvärande för människorna i Ranstads omgivning.
Herr talman! Jag skall inte heller förlänga debatten så mycket, utan vill bara göra ett par korta anmärkningar. När det gäller Ranstad säger industriministern — för att vederlägga min kritik av den otillräckliga uranförsörjningen — att om man tar urantillgångarna i Ranstad i anspråk så räcker de 200-250 år. Ja, herr industriminister, skall man utnyttja så mycket av Ranstadsregionens uranmalm att det skall räcka 200-250 år och inte ha bridreaktorer, utan bara tillgodogöra sig 3 gram per ton malm som bryts, då ber jag Gud bevara svenska folket och framför allt de människor som bor omkring Ranstad förså fruktansvärda perspektiv. Men det är väl ändå inte meningen utan herr Rune Johansson tog det som ett mera teoretiskt exempel; han försäkrar ju också att man noga skall pröva frågan innan man går till något beslut. Jag noterar det.

Jag tycker att det är alarmerande.
Herr talman! Min tanke gick närmast till anrikningstjänsterna, som är helt klara för de tretton reaktorerna. Vi har försäkrat oss om uran som räcker fram till 1980. Men jag har ju i mitt interpellationssvar sagt att vi förhandlar om uranleveranser in på 1980-talet och att jag med stor förhoppning ser på de möjligheterna.

Herr talman! Herr Gustafsson i Stenkyrka har frågat mig om jag vill medverka till att skyndsamma åtgärder vidtas avsedda att uppnå dels varaktiga tekniska, organisatoriska och ekonomiska lösningar på Gotlands energiförsörjningsproblem, dels elpriser motsvarande dem som gäller inom merparten av de mellansvenska områdena samt — om svaret på denna fråga är ja — redogöra för vilka åtgärder som hittills vidtagits och som regeringen ämnar vidta för att lösa Gotlands energiförsörjningsproblem. Frågan hur elförsörjningen på Gotland på sikt skall lösas bereds f. n. inom regeringskansliet. Förhandlingar och överläggningar har tagits upp med berörda kraftföretag och med Gotlands kommun i syfte att pröva lämpliga vägar till en utjämning av de priser som företag och enskilda konsumenter får betala för elenergin på Gotland och de priser som betalas på fastlandet. En särskild framställan om leveransoch prisgarantier har ingivits av ett på Gotland etablerat företag, vilken prövas i sammanhanget. De här angivna frågorna är komplicerade eftersom de kräver överväganden av såväl teknisk som organisatorisk och ekonomisk art. I nuvarande utredningsoch förhandlingsläge finner jag det inte möjligt uttala mig om resultatet och således inte heller om vilka lösningar som slutligen kan erbjuda sig.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, som jag uppfattar som i sina grunddrag positivt. Statsrådet säger att frågan hur Gotlands elförsörjning ”på sikt skall lösas bereds f.n. inom regeringskansliet” och att frågan befinner sig i ett utredningsoch förhandlingsläge. För min del vill jag givetvis inte medverka till att störa pågående förhandlingar eller föregripa möjliga resultat. Jag är medveten om att de frågor vi här behandlar är av komplicerad natur. Vi vet emellertid att även om ett beslut om en mera långsiktig lösning av elförsörjningen för Gotlands del fattas inom den närmaste tiden — vilket vi hoppas — så dröjer det åtskillig tid innan effekterna av detta kan komma Gotland till del. Det förefaller mig inte rimligt att Gotland under längre tid skall behöva vänta på en Kostnadsutjämning. Det är just nu som Gotland i stället för extra pålagor av olika slag skulle behöva en extra stimulans för utvecklingen.

Herr talman! Som medmotionär i januari till herr Gustafsson i Stenkyrka i frågan om Gotlands energiförsörjning ber jag att få göra ett kort inlägg i denna interpellationsdebatt. En regions utvecklingsmöjligheter är beroende av flera faktorer, av vilka kommunikationerna och energiförsörjningen tillhör de viktigaste. Alla är vi medvetna om att Gotland i båda dessa avseenden är missgynnat beroende på sitt geografiska läge. Dess bättre har tack vare riksdagsbeslut de senaste åren en avsevärd, om också icke tillräcklig, förbättring ägt rum i fråga om Gotlands kommunikationer. Energifrågan är däremot fortfarande ytterst bekymmersam.

Statsrådets interpellationssvar här i dag vill jag gärna söka tolka så positivt som möjligt. Jag utgår då ifrån att pågående utredning och förhandlingar kommer att drivas med all kraft, så att de i många avseenden hårt drabbade gotlänningarna snarast möjligt får den hjälp i sin energiförsörjning som vi motionärer syftat till. I vår motion uttalade vi avslutningsvis bl.a. att det inte längre gick att skjuta ett avgörande på framtiden utan att skyndsamma åtgärder måste sättas in för att lösa de gotländska energiförsörjningsfrågorna. En utjämning av elpriserna mellan Gotland och övriga delar av landet borde snarast komma till stånd. Herr talman! Jag slutar med att vädja till industriministern att med all kraft verka för att frågan om Gotlands energiförsörjning snarast lyckligt förs i hamn.

Herr talman! Även jag har tidigare engagerat mig i frågan om Gotlands energiförsörjning, och jag såg därför med spänning fram emot det svar som skulle ges på den av herr Gustafsson i Stenkyrka framställda interpellationen. Jag förstår att frågan i det förhandlingsläge där den just befinner sig bör behandlas med varsamhet och vill därför heller inte kräva några bragelöften i dag. Men jag tror att det är mycket värdefullt att indust riministern söker ge något svar på den fråga som herr Gustafsson ställde Nr 30 om vad man kan göra för att få någon hjälp mot den starka prisdiskrepans Torsdagen den som finns f.n. Jag tror att det vore ytterst värdefullt för Gotland. 27 november 1975 I övrigt vill jag helt instämma i det som föregående talare har sagt — i denna fråga. Om åtgärder för att säkerställa driften Herr industriministern JOHANSSON: vid Surte, Ham Herr talman! Jag tror inte att det är obekant för någon av de ärade Mars och Limmatalare som nu har hållit anföranden att Cementa planerat en utomor = reds glasbruk denligt omfattande investering på Gotland och att denna utbyggnad har ett direkt samband med dels tillstånd att ta i anspråk vissa kalkstensområden rörande vilkas miljöoch bevarandevärde det råder delade meningar, om jag nu skall uttrycka mig ytterst försiktigt, dels vissa under hand begärda garantier om elleveranser och priset härför. Diskussionerna kring kalkstensområdena är ännu inte klara. Remissförfarandet är väl nu i det närmaste klart, och synpunkterna blir föremål för prövning. Men vi har också frågan om elkraftpriset i allmänhet på Gotland. Det är under diskussion. Vi kan säga att det pågår förhandlingar med kraftbolaget om förutsättningarna, kommunen är involverad i sådana förhandlingar. Men til syvende og sidst är vi utomordentligt beroende av vad som kan komma att hända med de investeringar som jag här åberopat - om de blir genomförda och i vilken omfattning de kommer att ta i anspråk mer kraft. Jag hoppas emellertid, för att nu svara herr Gustafsson i Stenkyrka, att vi in på nyåret — jag vågar inte ange någon exakt tidpunkt — skall ha ett bättre underlag för att göra bedömningarna och om möjligt söka slutföra diskussionerna.
Herr talman! Jag tackar för denna senare del av svaret. När det gäller Cementas utbyggnad, så är ju Gotlands kommun en av remissinstanserna. Jag kan meddela att vi behandlade frågan vid det senaste fullmäktigesammanträdet och då enhälligt beslöt att tillstyrka att denna lokalisering kommer till stånd och att företaget får ta i anspråk den råvara som det behöver. Vi hoppas att lokaliseringen kommer till stånd. Just norra delen av Gotland är beroende av de sysselsättningstillfällen som finns i detta sammanhang.

Herr talman! Herr Hallgren har frågat mig om jag har för avsikt att vidtaga sådana åtgärder att driften vid Surte glasbruk kan säkerställas och hur jag ser på förutsättningarna för samhället att med medel ur AP-fonden överta Surte, Hammars och Limmareds glasbruk och att ge de anställda ett verkligt inflytande på produktionen. Beträffande den första delen av frågan vill jag hänvisa till ett svar som lämnades av arbetsmarknadsministern för några veckor sedan och som anknyter till samma ämnesområde. Han nämnde därvid att något varsel ännu inte har utfärdats om inskränkning i driften vid Surte glasbruk. Skulle en inskränkning bli aktuell kommer statsmakterna i så fall att utnyttja alla tillgängliga arbetsmarknadspolitiska medel för att trygga sysselsättningen för de berörda. Arbetsmarknadsministern uttalade också att det kunde bli nödvändigt med särskilda åtgärder för att skapa nya arbetstillfällen med tanke på arbetsmarknadsläget för kvinnor i Göteborgsområdet. Jag delar denna uppfattning. Jag vill understryka att det i första hand bör ankomma på det företag som äger bruket att skaffa fram ny verksamhet till de anställda i orten om det skulle bli aktuellt med en total nedläggning i Surte eller vid någon annan fabrik som företaget äger. Jag förutsätter därför liksom arbetsmarknadsministern att AB Plåtmanufaktur visar ansvar för sina anställda och förlägger utbyggnad av någon av företagets expansiva verksamhetsgrenar till en sådan ort. Beträffande AP-fondens möjlighet att överta Surte, Hammars och Limmareds glasbruk tillkommer det fondens styrelse att bedöma denna fråga. Regeringen följer med största uppmärksamhet utvecklingen vid Surte glasbruk och kommer vid behov att använda de arbetsmarknadspolitiska medel som står till buds för att så långt möjligt trygga sysselsättningen för de människor som kan komma att drabbas.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. De kortfattade svar som jag fått på de frågor jag ställt till industriministern måste betraktas som till intet förpliktande.

Däremot är man tydligen beredd att sätta in — och utnyttja — alla tillgängliga arbetsmarknadspolitiska medel för att trygga sysselsättningen för dem som berörs av den nu beslutade nedläggningen. Både industriministern och arbetsmarknadsministern är inne på att det kan bli nödvändigt med särskilda åtgärder för att skapa nya arbetstillfällen — då i första hand med tanke på det svåra arbetsmarknadsläget, speciellt för kvinnor, i Göteborgsområdet. Detta betyder att man på regeringshåll — jag får väl se det så, när två statsråd har uttalat en sam stämmig mening - i själva verket accepterar en nedläggning av glasbruket. Nr 30 Industriministern förväntar sig att det multinationella PLM skall skaffa Torsdagen den fram ny verksamhet som ersättning för glasproduktionen, och båda stats 27 november 1975 råden förutsätter att PLM visar ansvar för sina anställda och förlägger = en utbyggnad av någon av företagets expansiva verksamhetsgrenar till Om åtgärder för att orten. säkerställa driften Osökt dyker då frågorna upp: Vilket ansvar har PLM hittills visat? — vid Surte, Ham Hur gick det s.k. samrådet till med de anställdas representanter? Hur - mars och Limmaser fackets representanter på PLM:s agerande? Har det varit av det slaget — reds glasbruk att det ingivit något förtroende? Kan motiven för beslutet om nedläggning godtas?

Man måste också ställa frågan hur PLM:s kontakter med Ale kommun varit. Har de varit acceptabla? På vilket sätt fick kommunen meddelande om nedläggningen? Jo, genom ett meddelande i radio att man beslutat lägga ned bruket. Det är många frågor som kan ställas i samband med koncernens beslut om nedläggning av Surte glasbruk, frågor som lönearbetarna inte på långt när har fått tillfredsställande svar på. I tidningen Arbetet av den 20 november kunde man läsa följande rubrik: ”PLM ljuger — Surte går med vinst.” I artikeln redovisade de tre fackklubbarna på glasbruket att företaget gått med en nettovinst på 30 milj.kr. de senaste sex åren. Helt naturligt har den verkliga vinsten varit väsentligt större. Fackklubbarnas representanter har också vid en eftergranskning fått fram uppgifter som visar att nettovinsten för det sämsta året, 1974, som PLM redovisat till 1 miljon, i själva verket ligger runt 3 miljoner — detta beroende på internleveranser på ca 2 miljoner till koncernens glasbruk i Holland. Men även om man bortser från denna manipulation har Surte gått med en vinst på 1 milj.kr. 1974 och 29 milj.kr. de fem föregående åren. Kan det då på allvar hävdas att företaget är olönsamt? Att det inte längre är lönt att uppehålla produktionen? Svaret på den frågan är säkerligen beroende av vem man frågar. Frågar man jobbarna på glasbruket eller facket, blir svaret — vilket redan framgått av offentliga uttalanden — att produktionen självfallet borde fortsätta. PLM:s ledning har redan gett sitt svar, nämligen att det från företagsekonomisk synpunkt inte är tillräckligt lukrativt att uppehåll produktionen, dvs. det privata profitintresset kan inte tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Ställer man frågan till kommunalpolitikerna får man samma svar som från de anställda. Ale kommun drabbas oerhört hårt och hänsynslöst av en nedläggning av glasbruket, som är den enda egentliga industrin i kommunen. Det är i första hand 350 anställda som berörs, men på sikt kommer 630 personer att ställas utan jobb. Av dem som arbetar på glasbruket är 42 96 över 45 år, och då är man svårplacerad på den 91 hårda arbetsmarknaden. Därtill kommer att många är kvinnor och invandrare, som har ännu svårare att erhålla nya jobb. De insatser som kommunen stått för i fråga om service vid det lilla brukssamhället och de kalkyler som gjorts för framtiden kommer helt att kullkastas på grund av nedläggningen. Kommunen kommer att drabbas av ett kraftigt inkomstbortfall, dels på grund av bortfallet av beräknade skatteinkomster från företaget, dels på grund av bortfallet av skatteintäkter från de anställda; sådana skatteintäkter uteblir nu nära nog helt. Det kan också hända att kommunen måste träda emellan med socialunderstöd till dem som på grund av nedläggningen blir arbetslösa. Det är oerhörda problem som hopas över ett samhälle som drabbas på detta sätt av kapitalets härjningar. Vilket ansvar har PLM visat kommunen och samhället? Inget alls. Nej, PLM har uteslutande gått efter sina egna kalkyler med det krassa profitintresset som ledmotiv. Går man tillbaka och tittar på det s.k. samråd som föregick beslutet blir det ännu tydligare att PLM inte visat något som helst ansvar för de anställda.

Dessa s.k. diskussioner har bara varit till för syns skull. Beslutet att lägga ned Surte glasbruk var fattat redan innan samrådsgruppen träffades för första gången den 8 oktober. Detta framgår av en intervju med div.chef Lars Hinsell i Närkes Allehanda redan den 4 oktober. Där sägs klart ut att Hammars glasbruk inte kommer att beröras av driftsinskränkningen utan vad det rör sig om är att driften vid Surte glasbruk skall läggas ned. Efter förfrågan hos tidningen har dessa uppgifter ånyo bekräftats. Hinsell har heller inte i press dementerat påståendena. Detta är alltså den verklighet som döljer sig bakom vackra fraser om medinflytande och företagsdemokrati. I ett pressmeddelande från Svenska fabriksarbetareförbundet, Svenska industritjänstemannaförbundet och Svenska arbetsledareförbundet sägs att beslutet att lägga ned Surte glasbruk grundar sig på alltför bristfälliga underlag såväl ekonomiskt som när det gäller formerna för samråd. Vi instämmer i detta.” Det var de anställdas syn på och mening om det s.k. samrådet. Det understryker bara behovet av ett väsentligt större inflytande för de anställda över produktionen. Nog står det helt klart att PLM:s agerande i denna fråga inte kan inge förtroende vare sig bland de anställda eller hos kommunledningen — och jag tror inte heller hos industriministern eller andra regeringsrepresentanter. Grunden för beslutet att lägga ned Surte glasbruk har således underkänts av samtliga berörda fackförbund. Vilka bedömningar skall då gälla för att ett företag skall få läggas ned? Skall det vara de sociala och samhällsekonomiska aspekterna eller skall det vara det privata kapitalets krassa profitintressen som skall få avgöra? Här gäller det ett företag som inte har gått med förlust, utan vinsten har det senaste året sjunkit en aning. Är det då det skälet som egentligen ligger i grunden för beslutet? Eller är det så att PLM:s beslut att nu lägga ned Surte glasbruk bara är första steget till en total avveckling av koncernens glasproduktion här i landet? Är det kanske fråga om att försöka styra produktionen över till plastoch plåtförpackningsindustrin där PLM:s monopolställning är otvetydig? Det finns många som i dag bedömer en sådan utveckling som trolig. Plastoch plåtförpackningsindustrin är långt mer profitgivande än glasproduktion. Att det från miljöoch samhällsekonomisk synpunkt vore bättre att i största möjliga mån producera glasförpackningar i stället för plastoch plåtförpackningar, som alltid är slit-ochsläng-varor, tas ingen som helst hänsyn till. Aftonbladet hade den 17 i denna månad en ledare med rubriken: ”Offras 630 arbetare för att ge PLM monopol?” I ledaren redovisas PLM:s ovilja att utveckla glasindustrin i Sverige. Bl. a. klargörs att PLM sålt en förpackningsmaskin, som man var ensam om att äga, till den värsta konkurrenten i branschen, nämligen Moss glasbruk i Norge. Om PLM hade för avsikt att fortsätta och vidareutveckla sin glasproduktion här, skulle man väl inte sälja en så värdefull förpackningsmaskin som man dessutom var ensam om att äga till en av de svåraste konkurrenterna. Varför investerar man i utlandet i stället för att investera väsentligt mer i de glasbruk som finns här. Det kan nämnas att man under åren 1970-1974 investerade 72 milj.kr. i glasbruk i Holland och Västtyskland, medan man investerade 57 milj.kr. i de tre glasbruk man har i Sverige. Nej, allt tyder på att PLM i och med beslutet att lägga ned Surte glasbruk också tänker avveckla produktionen i Limmared och Hammar.

Man avvecklar en miljövänlig produkt för att i stort sett ersätta denna med engångsprodukter, som i sin tur medför stora miljöproblem. Skräpet måste tas om hand. PLM ställer då upp och startar en ny industrigren för att ta hand om det skräp som man själv har producerat. På så sätt har PLM försäkrat sig om profiter i båda ändarna. Frågan är bara om denna anarki i produktionen skall accepteras. Skall multinationella företag få härja hur som helst i de svenska samhällena? Borde inte staten ingripa och helt ta över när det står klart att det bara är profitintressena som styr utvecklingen inom en näringsgren? Jag har ställt frågan till industriministern hur han ser på förutsättningarna för samhället att med medel ur AP-fonden överta Surte, Hammars och Limmareds glasbruk och att ge de anställda ett verkligt inflytande på produktionen. På det svarar statsrådet att det ankommer på fondens styrelse att bedöma denna fråga. Men jag föreställer mig att fondstyrelsen säkerligen är lyhörd för regeringens agerande. Om regeringen anser det nödvändigt att dessa tre glasbruk överförs i samhällelig ägo, har säkerligen inte fondstyrelsen några större invändningar att komma med. I svaret heter det vidare att regeringen ”kommer vid behov att använda sig av de arbetsmarknadspolitiska medel som står till buds för att så långt möjligt trygga sysselsättningen för de människor som kan komma att drabbas”. I den meningen kan man naturligtvis tolka in en hel del. Menar industriministern att samhället skall gå in och rätta till de förhållanden som uppstått efter det att PLM lagt ned glasbruket? Då kan det röra sig om beredskapsarbeten och om omskolning av dem som mister sina jobb. Många kommer inte att kunna placeras i vare sig det ena eller det andra utan kommer att slås ut av den kapitalistiska utslagningsmekanismen. Sjukskrivningar på grund av nervbesvär samt förtidspensioneringar blir i regel resultatet. Det är det enda som väntar de svårplacerade. Många kommer att tvingas bryta upp från samhället och söka jobb på andra håll. Det skapar naturligtvis stora problem, och det är ingen lycklig lösning. Skall regeringen skaffa en ersättningsindustri? Det kan man också tolka in i svaret att så kan bli fallet. Vad händer då? Det kommer att kosta samhället mycket stora pengar i form av lokaliseringsstöd, utbildningsbidrag och andra bidragsformer som ett nyetablerat företag kan utnyttja. Det kant.o.m. gå så långt att PLM själv kan utnyttja detta för etablering av återvinningsindustri i Surte. Det har faktiskt varit på tal sedan man ställt både de anställda och kommunen inför ett faktum och en katastrof. Med stor välvilja kan man också tolka svaret så att om det inte går på annat sätt att rädda sysselsättningen för de 630 arbetare, som hotas av avsked och arbetslöshet, kommer samhället att gå in och ta över produktionen. Det är en, som jag nyss sade, välvillig tolkning. Men det är den lösningen som arbetarna i dag hoppas på. De har helt naturligt tappat allt förtroende för PLM och dess ledning. Arbetarna vid Surte glasbruk har också i sitt meddelande till pressen, som jag tidigare citerade, klart uttryckt denna mening. Jag skall återigen citera: ”Man kan inte i längden ersätta basindustrier med beredskapsarbeten. Det måste bli ett slut på företagens utlandsinvesteringar och kapitalflykt. Samhället som helhet och Ale kommun i synnerhet har inte råd att förlora en industri av Surte glasbruks typ. Surte kommer om PLM får råda att förvandlas från idyll till ett spöksamhälle. Det får inte ske. ——-- Vi kräver av Palme och regeringen att de garanterar vår fortsatta anställning vid Surte glasbruk så att inga avskedanden kommer att ske, genom att staten tar över driften vid Surte glasbruk. På sikt anser vi att staten skall ta över hela glasindustrin i Sverige, som nu hotas av multinationella företags profitintressen samt kapitalflykt. ———- Det skulle kunna vara en början till en produktion inom förpackningsindustrin som främst såg till miljöoch samhällsintresset, i stället för att som nu styras av monopolbolagens hämningslösa profitjakt.” Jag vill bara ställa frågan till industriministern: Delar industriministern arbetarnas uttryckta mening? I så fall är vi helt överens. Jag instämmer i och vill ytterligare understryka riktigheten och det berättigade i arbetarnas krav på ett samhälleligt övertagande. Förutsättningarna för den svenska glasindustrin kan inte betraktas som Nr 30 negativa. Om man följer de råd som arbetarna vid Surte glasbruk gett, Torsdagen den skulle nuvarande produktion kunna ökas på bekostnad av annan mil 27 november 1975 jöfientlig förpackningsindustri. Det skall heller inte bortses från att det = i dag importeras väsentliga mängder engångsoch returglas som med Om åtgärder för att fördel skulle kunna framställas här i landet och då i statlig regi. Det = säkerställa driften är ytterligare ett skäl för att samhället borde ta över och även här gå vid Surte, Hamin med styrmedel. mars och Limma
Herr talman! Jag vill bara helt kort gå in i den här debatten och slå fast att Ale socialdemokratiska arbetarekommun och Ale kommun är helt överens med regeringen i handläggningen av frågan om nedläggning av Surte glasbruk.

PLM:s agerande är klara argument i kampen för ett samhälle uppbyggt genom den demokratiska socialismens väg, där en planmässig hushållning är ett nödvändigt medel. PLM har också gett argument för det riktiga i att lagar stiftas som ger de anställda rätt till all den information som är nödvändig för att kunna delta i viktiga beslut som rör företaget. Även när det gäller frågan om lagstiftning som gör det möjligt för kommunerna att få full insyn i privata företag som är viktiga för den kommunala planeringen har PLM gett klara argument. Ale arbetarekommun kräver att PLM visar samhällsansvar och genom ersättningsindustri skapar nya fullgoda arbetstillfällen i samma takt som man friställer från Surte Glasbruk.

Herr talman! Jag skulle kunna instämma med fru Radesjö och det uttalande som är gjort, men låt mig anföra ett par synpunkter i anslutning till herr Hallgrens anförande. Jag har självfallet ingen anledning att på något sätt uppträda som försvarsadvokat för PLM. Jag kan dock inte bortse ifrån vissa fakta som har presenterats. Det har i PLM:s promemoria kring nedläggningen i sammanfattningen anförts, att produktionskapaciteten vid de tre svenska förpackningsglasbruken överstiger avsättningsmöjligheterna med ca 300 miljoner enheter.

Surtes representanter uppträdde där som reservanter och ansåg att man borde försöka en neddragen produktion vid samtliga tre bruken. Herr talman! Det är inte en diskussion omkring detta jag vill ta upp, utan det strukturproblem som man uppenbarligen står inför. Med all välvilja mot övertagandet från andra företag eller från statens sida kommer vi inte förbi omfattningen av konsumtionen och därmed också ett rättande av produktionen. Vi kan diskutera om åtgärder från företagets egen sida medverkar. Företaget har anfört en del beslut som fattats på förpackningsindustriområdet. Men vad vi har att hålla oss till är att man uppenbarligen inte kan fortsätta att producera glasenheter i den omfattning man gjort hittills, utan måste minska med 300 miljoner enheter. Hur skall då denna diskussion föras? Där delar jag den uppfattning som framkom i den upplästa resolutionen och herr Hallgrens mening att det skall vara en ordentlig information. Det skall vara en ordentlig diskussion inom företagsledningen med de anställdas representanter om vad man gör i det aktuella läget. Det är där vi ställer anspråket på företaget att informationen skall vara tillfredsställande, att diskussioner skall föras på ett sådant sätt att de anställdas uppfattningar inte bara kommer fram, utan nogsamt beaktas innan man fattar beslut. Både arbetsmarknadsministern och jag ser det i första hand som en skyldighet för företaget att i den mån man inte kan fortsätta med produktion av de artiklar man nu håller på med, skall man undersöka möjligheter för annan produktion för att garantera sysselsättningen. Enligt vår mening är det företagets oavvisliga plikt att gå in i en sådan debatt. Jag tror också att de anställda skulle haft mycket att bidra med i den diskussionen. Jag har ju varit med om åtskilliga diskussioner kring etableringar och lokaliseringar. Jag vill hävda att med ansträngningar bör man kunna finna etableringsobjekt som man kan överta för att ingå i den verksamhet som man bedriver. Jag delar herr Hallgrens uppfattning att PLM nog har de ekonomiska förutsättningarna att skapa en sådan trygghetsgaranti för sysselsättningen, även om det kommer att bli inom annan produktionsverksamhet än den man i nuet bedriver. Anser man sig inte orka med det ensam, står vi öppna för diskussioner om hur vi skall kunna medverka. Det är detta såväl arbetsmarknadsministern som jag givit uttryck för när vi säger att det är självklart att de lokaliseringspolitiska och andra resurser vi har till förfogande skall komma till användning i syfte att så långt möjligt är trygga sysselsättningen för de anställda. Detta betyder ju oändligt mycket inte bara för de anställda, utan också för kommunerna, för de anställdas familjer och för hela regionen. Jag hoppas att inte sista ordet är sagt från företagets sida i detta avseende. Vi kommer att delge företaget den uppfattning regeringen har om det ansvar man bör ta på sig i en situation som den nuvarande. Jag erinrar om problemet Cementa och diskussionen kring nedläggningen i Hällekis. Där gick vi in i en diskussion och avtalade att ingen nedläggning fick beslutas förrän man var överens om ersättningsindustri - en fråga som nu är på väg mot sin lösning. Jag tror det finns goda möjligheter för PLM att gå in i en sådan allvarlig diskussion om etablering av annan verksamhet. Jag tror man också är beredd på detta.

Herr talman! Det förtydligande som industriministern gjorde i sitt senaste anförande var väsentligt mer positivt än det svar jag tidigare har kommenterat. Jag vill bara säga några saker om industriministerns påstående att det f.n. finns en överkapacitet i fråga om produktion av den här typen av glas och att det skulle vara ett bärande argument för att lägga ned driften. Det är naturligtvis då bestickande att med siffror visa att det över huvud taget inte går att finna avsättning för dessa produkter. Efterfrågan har minskat på engångsglas, som Surte och PLM-ledningen envisats med att fortsätta att producera trots att man borde varit på det klara med att det skulle uppstå en minskning i efterfrågan. Man har inte planerat att ersätta den typen av produkter med något annat. Man skulle mycket väl kunna -— i stället för att vi nu importerar exempelvis medicinglas —- tillverka sådana här. Vi importerar t.o.m. engångsglas och returglas från övriga Europa, Västtyskland, Polen, Frankrike. Man har också på Surte glasbruk lagt ner tillverkningen av vinoch spritflaskor samtidigt som importen av den typen av flaskor ökar från Frankrike och Polen. Arbetarna frågar sig naturligtvis om det är en riktig politik att öka importen av sådana varor som man tidigare framställt här och som man skulle kunna fortsätta att tillverka. Det är möjligt att det skulle vara nödvändigt att för tillfället pressa ner kapaciteten något.

Vi har diskuterat sparsamhet med energi här förut. Det tar energi att framställa dessa plastoch plåtvaror. Det tar energi att också förstöra dem — materialet går inte att återvinna, möjligen med undantag av plåten. Om man gick över till en sådan glasproduktion i större skala skulle faktiskt glasindustrin i Sverige kunna öka kapaciteten. Det är jobbarna överens om och jag vill livligt instämma. Vi har för övrigt från väns terpartiet kommunisterna motionerat om förbud mot engångsförpackningar men tyvärr inte vunnit något gehör för vårt förslag. Det är väl ett alltför radikalt grepp ännu, men förr eller senare kanske man blir överens om att man måste ta det greppet.

Herr talman! Herr Granstedt har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till förmånliga lånemöjligheter eller andra stimulansåtgärder för att underlätta kommunala investeringar i kraftvärmeverk och fjärrvärmenät. Under år 1974 uppgick kraftvärmeproduktionen av el till drygt 3 terrawattimmar , dvs. 3 miljarder kilowattimmat. För år 1975 beräknas motsvarande elproduktion till ca 4 TWh. Som jämförelse kan nämnas att landets totala kraftproduktion under år 1975 beräknas uppgå till 80 TWh. I den av riksdagen i våras behandlade propositionen 1975:30 om energihushållning m.m. förutses att elproduktionen år 1985 skall uppgå till 159 TWh varav 15 TWh beräknas falla på kraftvärmedrift. Detta innebär en jämförelsevis snabb utveckling för denna typ av kraftproduktion. Eftersom utnyttjningsgraden i befintliga kraftvärmeverk väntas öka kan dessa år 1985 antas ge en elproduktion om närmare 7 TWh — en ökning med 3 TWh. Den utbyggnad som f. n. pågår el!er är fast planerad motsvarar en produktion av ca 2,5 TWh el år 1985. Det fattas således drygt 5,5 TWh. Lånevillkoren för kraftvärmeverk är fullt jämförbara med dem som gäller för andra kraftanläggningar. I den nämnda propositionen om energihushållning understryks att målet för kraftvärmeutbyggnaden är mycket ambitiöst och att utvecklingen på området bör följas uppmärksamt. Regeringen har därför gett statens industriverk i uppdrag att bl.a. studera möjligheterna att bygga ut produktionen av mottryckskraft, dvs. såväl kraftvärme som industriell mottryckskraft. Vidare skall verket på grundval av studierna ange typ och omfattning av de åtgärder som eventuellt kan behöva vidtas för att uppnå det av statsmakterna angivna målet för elproduktionen i kraftvärmeverk. Uppdraget till industriverket omfattar den typ av problem angående utbyggnader av kraftvärmeverk som tagits upp i interpellationen. Industriverket väntas redovisa resultatet av arbetet senast den 1 juni nästa år. Resultatet bör föreligga innan statsmakterna tar ställning till frågan. Vad gäller fjärrvärmen synes dess ekonomiska förutsättningar vara goda på grund av den höga verkningsgraden och därav följande relativt låga bränslekostnader. Kommunerna bör därför kunna genomföra den utbyggnad av fjärrvärmenät de bedömer vara lämplig.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka industriministern för svaret på min interpellation. Tyvärr måste jag konstatera att svaret inte gav någon särskilt klar uppfattning om regeringens ambitionsnivå när det gäller utbyggnaden av kraftvärme. Jag behöver kanske inte orda så mycket om de fördelar som kraftvärmeverken har framför allt i jämförelse med andra sätt att med oljans hjälp producera elektrisk kraft. Vi kan bara konstatera att kraftvärmeverkens mycket höga verkningsgrad medför att det sättet att producera elektrisk kraft dels är energisparande, dels också är relativt miljövänligt eftersom oljeåtgången är måttlig i förhållande till den mängd elektrisk kraft och värme man får ut i kraftvärmeverken. Vi vet att förutsättningarna i vårt land för att bygga ut kraftvärme är mycket goda. Det finns alltså ett mycket stort värmeunderlag som kan utnyttjas.

Ansvaret för kraftvärmeutbyggnaden faller i stor utsträckning på kommunerna. De har ju ett ansvar för värmeförsörjningen, och då är det också naturligt att de tar ställning till om kraftvärmeverk eller vanliga värmeverk skall byggas. De kapitalresurser som erfordras för en utbyggnad av kraftvärme i stor skala är mycket betydande. Siffran 18 miljarder kr. har nämnts för en maximal utbyggnad. Vi vet också att kommunerna i varje fall f.n. och antagligen under de närmaste åren har en mycket ansträngd ekonomisk situation. Det gör att många av de kommuner som i och för sig har förutsättningar för att bygga kraftvärmeverk i dag tvekar inför att satsa de resurser som fordras för att bygga dessa. Ofta har kommunerna redan ansträngt sina lånemöjligheter i stor utsträckning. Om man vill genomföra ett ambitiöst utbyggnadsprogram för kraftvärme är det alltså nödvändigt att kapital ställs till kommunernas förfogande för det ändamålet och att det sker på någorlunda förmånliga villkor så att inte kommunernas budgetar ansträngs alltför mycket under framför allt utbyggnadsskedet. Mot den bakgrunden skulle det vara önskvärt att få ett något klarare ställningstagande från industriministern om vilken ambitionsnivå man verkligen har. Vad innebär i det här fallet den utredning som industriverket skall genomföra? Vilken nivå kan man tänka sig att de förslag verket lägger fram skall hamna på? Regeringens ambition beskrivs av industriministern som hög när det gäller kraftvärmeutbyggnaden. Med de förutsättningar som enligt Vär meverksföreningen finns i vårt land för att bygga ut kraftvärmen skulle man lika gärna kunna beskriva regeringens ambition som mycket måttfull - om man tar fasta på det program som antagits av riksdagen när det gäller vår framtida energiförsörjning. Det innebär nämligen att vi år 1985 skulle få 15 TWh elkraft från kraftvärmeverk. Det skall alltså jämföras med den siffra som Värmeverksföreningen nämner, 31 TWh. Även centerns förslag, 25 TWh, ligger en bra bit under Värmeverksföreningens siffra. Men mot bakgrund av det beslut som riksdagen fattat finns det naturligtvis anledning att befara att regeringen egentligen inte är intresserad av en tillräckligt omfattande kraftvärmeutbyggnad — en kraftvärmeutbyggnad som skulle innebära att man tog till vara huvuddelen av de möjligheter som finns på det här området. När man dessutom vet vilka enorma kapitalresurser som kommer att gå åt för att finansiera det kärnkraftsprogram som riksdagsmajoriteten har fattat beslut om får man också anledning att fråga sig om regeringen har råd att ställa de resurser till förfogande som skulle behövas med en mer omfattande kraftvärmeutbyggnad. Det finns alltså skäl att fråga industriministern, också efter det svar jag har fått här i dag: Vilken ambitionsnivå har man i realiteten? Innebär den ambition man har på det här området att regeringen kan tänka sig att gå ut till kommunerna med stimulansoch stödåtgärder för att göra det möjligt att finansiera kraftvärmeutbyggnad och utbyggnad av fjärrvärme, vilket är en förutsättning? Det är också anledning att fråga om siffran 15 TWh skall ses som en övre gräns för regeringens ambitioner när det gäller kraftvärmeutbyggnad eller om man kan tänka sig gå därutöver om det bedöms som möjligt.